Herr talman! Jag tackar för svaret. Det är — som brukligt — relativt översiktligt och allmänt hållet. Jag säger inte detta som en förebråelse; mina frågor var också ganska allmänt hållna. Det hindrar ju inte att vi i denna debatt går in på en mer utförlig behandling av tekobranschens problem och därmed fördjupar diskussionen om de ting som berörs i min interpellation. Handelsministern konstaterar att det f. n. inte finns förutsättningar för att uppnå målet 30 96 egenförsörjning med textilier. Men han säger ingenting om vilket mål som man skall sätta i stället. Han anlägger därför inte heller några egentliga synpunkter på den fråga jag har ställt: Vilken är regeringens tekopolitik? Jagser en bestämd orsak till vagheten i svaret på den punkten. Orsaken är, tror jag, regeringens själva sätt att se på och tolka de senaste årens utveckling på det textila området. Regeringen utgår från att det finns en marknad för tekovaror, lika väl som för andra varor. Regeringen utgår från att denna marknad fungerar enligt klassiska teorier — ingen enskild köpare eller säljare är i stånd att påverka utvecklingen. Utvecklingen regleras med andra ord av en anonym s.k. marknad. Producenterna har då bara att finna sig i vad som sker. Och regeringen, som är en principiell anhängare av marknadshushållningen, skall enligt denna filosofi inte ingripa i eller gå emot marknadens verkningar. Utvecklingen skall så att säga i stort ha sin gång — det är, menar man, detta som leder till bästa möjliga resultat för alla. Nu vill jag fråga handelsministern: Tror handelsministern verkligen själv på den sortens akademiska fraseologi? Nog är väl handelsministern ändå medveten om vad som egentligen sker? Det finns ju ingen sådan ”fri” marknad. Textilkrisen beror bara till en del på verkliga marknadsmässiga förskjutningar — även om de naturligtvis har spelat en betydande roll. Krisen är i stora delar en framkallad kris. Den är framkallad genom medvetna, organiserade rörelser från kapitalintressena. Den internationella förflyttningen av tekoproduktionen är organiserad. Den är organiserad och genomförd av multinationella finansgrupper och konglomerat. Den är inte bara en ekonomisk rörelse — den är faktiskt också en politisk rörelse. Det är därför det bildas frizoner med särskilda förmåner och med försvagat skydd för de arbetande i olika länder. Det är därför man flyttar ut kapital. Det är därför man dränerar och dikar ut den svenska textilproduktionen. Om man ser dessa omständigheter klart — då kan man aldrig försvara en passiv politik, som låter utvecklingen och sönderfallet bara gå. Då måste man ställa frågan om med vad slags medveten politik man eventuellt kan hindra sönderfallet. Se t.ex. på vad som hänt sedan 1976! På bara tre fyra år sjunker den svenska industrins andel av marknaden för kläder i landet med hela 17 procentenheter, från 39 till 22 26. Detta kan, såvitt jag förstår, rent praktiskt inte förklaras med hänvisning till marknadens automatik. Det kan heller inte förklaras med förskjutningar i kostnadsrelationer länder emellan. Beräkningarna av dessa kostnadsrelationer har ju f. ö. visat sig vara till stor del felaktiga när det gäller just denna tid, vilket ekonomidepartementet efter kritik nu har nödgats erkänna. Bakom dessa drastiska förskjutningar måste alltså, i varje fall i väldigt hög grad, ligga element av medvetet agerande från textilkapitalet och från varukedjor. Det leder till frågan: Skall vi godta sådana dispositioner? Eller är tiden nu mogen för en ny tekopolitik? Om den rådande utvecklingen till stor del är en av privata intressen styrd utveckling — då är det en regerings skyldighet att styra den åt annat håll. Vi kommer då naturligtvis till frågan om frihandel. Handelsministern försvarar rent allmänt frihandeln. Jag invänder naturligtvis inget mot detta principiella försvar. Men det är, som jag påpekat i andra sammanhang i tekodebatter, skillnad på frihandel och frihandel. Det är skillnad på frihandel och frizoner. Om ett land tillåter en importandel av 70 96 — Sverige tillåter alltså en betydligt högre — då är det redan en mycket långtgående anslutning till frihandeln. Det finns inget skäl att gå ännu längre — då är det inte längre frihandel. Då är det medveten utarmning. Och när en mycket måttlig begränsning av importen faktiskt skulle innebära rätt stora relativa fördelar för inhemsk produktion, då kan också en principiell frihandelsvän förorda den. Jag vill därför fråga handelsministern mer konkret i denna sak: Är handelsministern t.ex. beredd att införa kvalitetsprövning och kvalitetsmärkning? Det är en av de åtgärder som, vad jag förstår, kan begränsa importen på ett rimligt och försvarbart sätt. Det är en åtgärd som skulle gynna också konsumenterna. Den skulle enbart rikta sig mot de delar av det utländska sortimentet som är direkt undermåliga. Vi vet ju att kläder och andra textilier har förändrats. Teknologin har gynnat kortfibrig bomull och dess bearbetning, glesa material av både naturoch syntettyp. Stora delar av lågprisimporten består av produkter som drivit detta till det orimliga. Med detta är inte sagt att det inte också finns import som ligger på en mycket hög kvalitativ nivå. Här, menar vi, finns utrymme för alternativ, för bättre produkter, för produkter som i pris ligger något högre än lågprisvarorna men som varar längre och i realiteten är billigare. Varje människa som handlat barnkläder vet hur en del av det utländska sortimentet tar sig ut: billiga produkter med klent basmaterial och dåligt utförande, överfärgade överappreterade plagg, som inte håller färgen, som snabbt blir sladdriga, stillösa och slitna. Det finns inget skäl att låta sådant luras på konsumenterna. Vi har motsvarande situation när det gäller delar av sortimentet i fråga om t.ex. handdukar, arbetskläder, vinterkläder. Och jag frågar: Skall den nationella produktionen förödas för att hålla import av detta slag i gång? Är inte kvalitetskravet både rimligt och brådskande? I en rad textildebatter i riksdagen har andra sidor av detta problem uppmärksammats. Industriverket har visat hur vissa varukedjor styr sina inköp mot import helt medvetet. De uppmuntrar och befordrar själva till förläggande av produktion utomlands. Deras prispolitik förvrider konkurrensen. Vad har gjorts åt detta? Ingenting, såvitt jag vet. Min fråga blir: Vad avser regeringen att göra, och varför har man varit så passiv hittills inför dessa ganska välkända problem? Jag går så över till det kanske för dagen mest brännande problemet inom svensk tekoproduktion och tekopolitik — den statliga företagspolitiken och situationen inom Eiserkoncernen. Egentligen är jag ytterst förvånad över att ministern inte alls berör den frågan — hade jag varit i Björn Molins ställe, skulle jag nästan ha skämts för att så gå förbi den. Men det finns tid att ta upp den i debatten, som jag påpekade. Björn Molin är ny som minister. Den statliga företagspolitiken på tekoområdet har en lång utvecklingshistoria, för vilken han naturligtvis inte är omedelbart ansvarig. Men för vad som sker i det aktuella läget har han ett ansvar, och det är såvitt jag förstår ganska allvarliga ting. Hela den statliga företagspolitiken på tekoområdet illustrerar det jag tidigare har sagt. Utvecklingen är inte vållad av en fri, anonym och konkurrenspräglad marknads spontana förändringar. Den är en styrd, medveten process. Den framstår alltmer som ett gigantiskt försök att mjölka skattebetalarna på pengar för att slussa över dem i det privata textilkapitalets kassor. Textilkapitalet låter staten köpa ut sig, de statliga företagen, regeringen och överstyrelsen för ekonomiskt försvar — allt detta är inblandat i en oöverskådlig sörja, där den privata ekonomiska spekulationen får härja utan någon som helst offentlig insyn och samhällelig kontroll. Denna process går nu så långt, att den både i förvaltning, i seriöst affärsliv och hos ansvariga kommunala instanser i tekoregionerna helt undergräver förtroendet för det statliga handlandet. Ursprunget till denna process är, som nämnts, gammalt. Det började redan under den socialdemokratiska regeringens tid. Det närde sig av socialdemokratins felaktiga tes att avskedade textilarbetare kunde och borde finna arbete på annat sätt. Det visade sig nu vara en illusion — utslagningen av stora grupper tekoarbetare var påtaglig redan för tio år sedan. Överflyttningsteorin hade trögheter som gjorde att den inte stämde när den prövades i praktiken. Men om det fanns en god vilja från början i fråga om de statliga satsningarna på tekoområdet blev det snart nog så att illusionerna fick ge plats för den kalla cynismen, när den dåvarande industriministern inledde den tvivelaktiga affären med Algots i början av 1970-talet. Med 45 miljoner i köpeskilling, med 45 miljoner i stöd, med maskiner och byggnader betalda av staten skulle man spela upp ett lokaliseringspolitiskt spel för att vinna valet i Norrland 1973. Man köpte ut tekokapitalet, man lät skattebetalarna stå för kostnaderna för uttjänta maskiner, och den orimliga överbetalningen hamnade slutligen hos de investmentbolag dit tekokapitalisterna sedan drog sig tillbaka. Och denna rullning har fortsatt. En halv miljard kronor satte staten allt som allt in i det som i dag är Eiserkoncernen, i det som i dag skall fullständigt raseras, varigenom ytterligare 800 textilarbetare kastas ut i arbetslöshet. Min fråga är: Vad är det för textilpolitik? Vad är det som egentligen har hänt i denna process? Vart har de 500 miljonerna tagit vägen? Vad är det för dispositioner som har gjort att en vinst på 38 miljoner 1974 plötsligt kunde förbytas i en bokföringsmässig förlust på 11 miljoner? Varför är de forna privata textilbaronerna så kapitalstarka i dag, de som klagat över hur pressad deras bransch var? Var har de fått de pengar från som de nu kan anwända för penningoch aktieplaceringar? Varför fick förre chefen för Eiser ett privat vederlag på många miljoner? Varför reddes den saken aldrig ut av myndigheterna? Hur kunde ett företag i Statsföretagsgruppen låta en person i chefsställning få lägga ut 2,8 miljoner på meningslösa konsultarvoden? Vart tog de senaste 190 miljonerna vägen? Hur många är det egentligen som håller på att mjölka den statliga textilindustrin för sina egna syften, som utnyttjar tekokrisen till att sko sig själva? Det är frågor som en handelsminister och regering i dag måste söka svar på. De fackliga organisationerna inom Eiser har i ett samfällt brev krävt att Eiserledningen skall avgå. De vill veta vart pengarna har tagit vägen. De vill veta varför man omorganiserade och sedan, utan att ens utvärdera omorganisationen, omorganiserade på nytt. Och textilarbetarna vill också veta från sina egna förtroendevalda vad de har gjort i denna sak. De vill veta vad deras egen förbundsordförande, som sitter i Eisers styrelse, anser om deras krav. De vill veta varför den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lahja Exner, som också sitter i Eisers styrelse, inte reserverade sig mot beslutet att kasta ut 800 anställda. Lahja Exner kan svara dem här i dag från riksdagens tribun, om hon vill. Både textilarbetarna och allmänheten har all rätt att få veta, varför inte styrelsen i Eiser reagerat mot koncernchefens manövrer. De vill också veta, vad styrelsen har att säga om de manipulationer som sker och de rykten som går. Och de vill naturligtvis veta, vad ansvariga statsråd, herrar Molin och Åsling, har att säga i saken. Det är hög tid att man nu undersöker var ansvaret ligger för denna förödelsens politik. Det går inte att hänvisa till marknadens förändringar — det gäller helt andra ting. Det gäller att undersöka vad som egentligen var motiven bakom den nuvarande statliga tekopolitiken. Var det att slussa över pengar till privatintressena, att i tysthet gå in för avveckling av svensk tekoproduktion, att med felaktiga informationer hålla de anställda i illusion medan man planerade detta, för att sedan rikta slaget mot dem? Den frågan måste finna ett svar. Det är bl.a. Björn Molins ansvar att ett sanningsenligt svar på den frågan kommer fram. Det är också dags att fråga om inte skattemyndigheterna i Älvsborgs län snarast bör göra en omprioritering av sina resurser för att gå in och undersöka vad som hänt i Eiser. Det är hög tid att undersöka vad som ligger bakom alla rykten och upplysningar som cirkulerar om vad Eiser gjort med pengar och resurser och hur företaget tillvaratagit statens och textilarbetarkårens intressen. Jag har här i min hand ett band, på vilket journalister vid Radio Sjuhärad återgivit ett samtal mellan två affärsmän i branschen. I samtalet refereras till att Eiser till grova underpriser och utan att ha underlag i order dumpat stora mängder kläder på marknaden. Där refereras till att privata uppköpare har kontakter med enskilda tjänstemän på Eiser, som säljer vid sidan om; det nämns t.o.m. att de av köparna erhåller särskilt vederlag för detta. Detta band sändes i lokalradion den 3 november 1981. Jag är inte den förste som tar upp dessa saker. Här är alltså en bild av ett ekonomiskt och moraliskt sönderfall, som inte får förbigås. Vad ligger bakom sådana uppgifter och rykten? Det måste redas ut. Jag vill fråga Björn Molin: Kommer regeringen snarast att föranstalta om utredning rörande förhållandena inom Eiserkoncernen? Men det räcker dess värre inte med att sönderfallet gör sig gällande inom Eiser. Det är fullt av s.k. ”affärer” i denna märkliga bransch, där spekulanter och multibolag drivit sitt spel på skattebetalares, konsumenters och textilarbetares bekostnad. Vi har Holma-affären. Vad var det för manövrer som ledde till Holmas nedläggning? Vilken roll spelade överstyrelsen för ekonomiskt försvar i den omgången? Facket på Holma skrev till industriminister Åsling den 2 april i år — men väntar fortfarande på svar. Vi har rapporten från riksrevisionsverket rörande överstyrelsen för ekonomiskt försvar och de allmänna förhållandena där. Vi väntar på vad regeringen ämnar göra med anledning av denna rapport. Överstyrelsen är ju i hög grad engagerad i verksamhet som berör tekoproduktion och tekoföretag. Är det inte snart dags att göra en ordentlig genomgång av detta, att se hur stödpengarna används, vad som gjorts med dem, hur överstyrelsen själv redovisat och kontrollerat? Det är en rak fråga till Björn Molin eftersom den saken direkt ligger under hans statsrådsansvar. Gösta Wennberg, som är ordförande i Holma fabriksklubb, har skrivit till Björn Molin i den här saken. Han har fått ett ytterst knapphändigt svar, som enbart går ut på att statsrådet har fullt förtroende för ÖEF:s kompetens. Jag vill uttrycka min förvåning över att ett statsråd kan ge ett så svepande omdöme efter vad som framkommit i det rikhaltiga materialet från riksrevisionsverket. Och jag vill — i all vänlighet — varna Björn Molin för att "lojalisera sig så oreflekterat med honom underställda myndigheter. Min personliga prognos är nämligen i all anspråklöshet att när den bubbla som heter överstyrelsen för ekonomiskt försvar en gång spricker — och det lär inte dröja länge — då kan det vara obehagligt för den som så självklart gått i bräschen och menat att allt var i sin ordning. Sammanfattningsvis, herr talman: Det är nu äntligen tid att få alla papper på bordet och få veta sanningen om den statliga tekopolitiken. Det är nödvändigt för att den politiska atmosfären ska kunna rensas. Det är nödvändigt för att rädda vad som ännu räddas kan av svensk tekotillverkning. Om Björn Molin som handelsminister agerar kraftfullt, klarläggande och nyskapande i denna sak — då kommer han att nämnas med respekt även bland politiska motståndare. Men om han reagerar med att bidra till döljandet av de verkliga förhållandena och till fortsättandet av förödelsens politik — då sätter han också sitt personliga anseende på spel. Tiden för svensk tekoindustri är ännu inte ute. Det är tid också för de ledande socialdemokrater som medagerat i detta bedrövliga spel att ändra kurs. Det går inte att sitta på två stolar längre. Ni måste inse att man inte kan hålla sig väl både med privatkapitalet och med de arbetande. Ta nu äntligen ställning till försvar för tekoarbetarna. De behöver allt stöd de kan få i det här svåra läget. Bara enigheten kan nu rädda det som återstår.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min interpellation, även om jag tvingas konstatera att min fråga är obesvarad. Den borde emellertid ha besvarats av industriministern, eftersom den konkreta frågan gäller de stora varslen inom den statliga tekokoncernen. I det fallet har staten ägaransvaret och utmärkta möjligheter att ta sitt sociala ansvar, som ett företag bör göra. Tyvärr är situationen den att frånvaron av aktiva tekopolitiska åtgärder har urholkat grunden för i stort sett hela branschen. Då drabbas både privata och statliga tekoföretag. I denna situation krävs att det ansvariga statsrådet ger svar på frågan om ägaren, staten, är beredd att fullfölja moderniseringen av produktionsapparaten och göra de investeringar i produktoch marknadsutveckling som de anställda gång på gång har krävt. Uteblir dessa åtgärder har alla hittillsvarande satsningar under åren 1978-1981 varit förgäves. Jag vill därför fråga handelsministern om han å industriministerns vägnar kan svara på de anställdas fråga: Ämnar staten ta sitt ägaransvar? Denna fråga är avgörande inte bara för Sjuhäradsbygden utan också för landets hela tekobransch — maskinleverantörer, maskinfabrikanter och många andra orters sysselsättning. Åslingdoktrinen går ut på att företagen skall ta sitt sociala ansvar.

Härefter tänker jag något kommentera interpellationssvaret, även om det till en väldigt liten del gav svar på min fråga. Handelsmininstern konstaterar att det saknas förutsättningar för att 30-procentsmålet skall kunna uppfyllas. Det är klart att förutsättningarna saknas, om man inte har vidtagit några åtgärder för att uppnå det. Detta är bara ett kort konstaterande. Handelsministern pekar på att överstyrelsen för ekonomiskt försvar, arbetsmarknadsstyrelsen, statens industriverk och tekodelegationen i höst har lämnat sina rapporter och att de bereds inom regeringskansliet. Där finns en rad konkreta krav, som också har ställts vid tidigare tillfällen. Och det är verkligen på tiden att man övergår till handling. Men det finns också vissa bitar i rapporterna som man kan ställa sig frågande inför. Den statliga tekodelegationen krävde i juli månad att regeringen skulle ge tilläggsdirektiv. Ännu väntar delegationen på dessa direktiv, om jag är rätt informerad. Dessutom saknar delegationen en chef. I press och övriga massmedia har det förekommit uppgifter om att hela delegationen skall läggas ned. Detta är ytterst oroande. Det som kanske kommer närmast ett svar på min fråga är det stycke där handelsministern pekar på att länsarbetsnämnden i Älvsborgs län hittills i år har fått 94 miljoner i bidrag för beredskapsarbeten. Det stämmer, men man skall nog då också titta litet grand på de föregående åren. 1978 80 var motvarande belopp 100 miljoner och för 1980/81 var det 75 miljoner. Visserligen görs det nu en uppräkning i jämförelse med föregående år med 20970, men man måste ju sätta detta i relation till den ökning av arbetslösheten som har skett mellan 1980 och 1981 och också se på vad varslen innebär under våren 1982. Jag kan tala om att i Borås kommun har den katastrofala situationen resulterat i att kommunen måste satsa av egna pengar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde i nästa vecka kommer man att fatta beslut om ett paket på 35 miljoner, där kommunen får satsa 15 miljoner av egna pengar. Jag vädjar till handelsministern att åtminstone göra ett försök att svara på mina frågor.

Herr talman! Låt mig först stryka under att tekobranschen sedan lång tid har haft strukturproblem. Det är en utveckling som har pågått i 20 år. Antalet arbetstillfällen som har försvunnit är betydande, ca 27000 under en 20-årsperiod. Bortfallet av arbetstillfällen under de senaste åren har varit relativt sett mindre. Det är klart att de långsiktiga problemen i branschen sammanhänger med de svårigheter som det höga kostnadsläget har skapat för den svenska tekoindustrin. Samtidigt som man alltså kan konstatera att tekoproblemen inte är nya, är det klart att de akuta svårigheter som den här industrigrenen upplever mera hänger samman med den minskning av den privata efterfrågan som vi har haft i år än med de mera långsiktiga kostnadsproblemen. Vi har haft en nedgång av efterfrågan i år på totalt sett mellan 2 och 3 26. Vi vet också att minskningen av efterfrågan har slagit hårdare på tekobranschen. Det tar sig då uttryck i både en minskad avsättning av produkter från den svenska tekoindustrin och en minskad försäljning av till Sverige importerade textilier. Bara detta illustrerar ju att man självfallet inte löser de problem som är skapade av en minskad efterfrågan 1981 genom åtgärder riktade mot importen. Hörnpelarna också när det gäller att ta itu med tekos problem är naturligtvis i stället huvudingredienserna i regeringens ekonomiska politik. Den devalvering som genomfördes i september bidrar till att förbättra konkurrenskraften för den inhemska tekoindustrin, likaså momssänkningen som riksdagen beslöt om i förra veckan och som trädde i kraft i måndags. Jag vill alltså på nytt stryka under att det är regeringens ekonomiska politik som i första hand bör bidra till att förbättra också tekoindustrins läge. Samtidigt har vi sagt att vi är medvetna om att strukturomvandlingen inom tekoindustrin kan skapa så betydande problem att man inte helt och hållet kan förlita sig på regeringens ekonomiska politik. Det är också uppenbart att det med hänsyn till tekoindustrins koncentration till en region i landet är nödvändigt att vidta speciella åtgärder för den regionen. Jag nämnde i mitt interpellationssvar att arbetsmarknadspolitiska resurser satsats och satsas på den här regionen. Jag tycker emellertid inte att det var rättvist av Lahja Exner att tala om frånvaron av tekopolitiska åtgärder. Jag vill först påminna om att vi har det s.k. äldrestödet, som ju är betingat av den speciella åldersstrukturen bland de anställda inom tekoindustrin och som väl av tekoindustrin allmänt omvittnas ha en positiv effekt för produktionen och sysselsättningen i den här branchen.

Det innebär då ett stöd via statsbudgeten på 320 milj.kr. resp. budgetår. Därtill kommer att vi över industridepartementets anslag ger stöd till tekoindustrin för exportansträngningar, marknadsföring och en del annat. Vidare ger vi av försörjningsberedskapsskäl via överstyrelsen för ekonomiskt försvar stöd i form av lån och bidrag för att en viss produktion skall kunna upprätthållas inom landet. Sammantaget kostar de tekopolitiska åtgärderna 400-500 milj.kr. per år. Jag tycker inte att det ger underlag för att säga att regeringen inte vidtar några tekopolitiska åtgärder. När det gäller målsättningen för tekopolitiken vill jag först stryka under att vi upprätthåller de beredskapsmål som riksdagen har angett. Jag vill i detta sammanhang påminna om att vi förra året exporterade textilprodukter för 3 miljarder kronor. Om man lägger samman det med den avsättning på den inhemska marknaden av svenska produkter som vi har, så kommer man fram till att vi har en produktionskapacitet i Sverige som kan utnyttjas i en avspärrningssituation och som ligger över 30 20 av den inhemska konsumtionen från föregående år. Emellertid har vi haft en minskning under 1981, och vi skall därför kanske inte knyta an till den faktiska konsumtionen under 1981. Så långt menar jag att det är viktigt att man gör upp en målsättning och att man anvisar åtgärder som säkerställer att ett beredskapsmål i fråga om textilprodukter kan upprätthållas. Det är svårare att upprätthålla en målsättning som säger att man i normala fall via politiska åtgärder skall säkerställa att människors konsumtion av tekoprodukter till 30 26 gäller svensktillverkade produkter. Jag har tidigare sagt, och jag vill gärna upprepa det här i kammaren, att jag anser att det inte finns några instrument tillgängliga för att säkerställa det målet. Det vore intressant att höra om någon av mina meddebattörer här kan peka på sådana. Det är nämligen, Lahja Exner, inte alls på det viset att de många och i sig värdefulla förslag som vi har fått från branschen, från Beklädnadsarbetareförbundet och från tekodelegationen i olika sammanhang kan säkerställa att konsumenternas val av kläder ute i butikerna till 30 96 kommer att gälla svensktillverkade varor. Jag kan — och det är möjligt att jag därvidlag står i motsatsställning till Jörn Svensson —-inte tänka mig att genom lagstiftning reglera konsumenternas val i den meningen att konsumenten skall vara skyldig att till 30 26 förse sig med svensktillverkade kläder. Jag förstår heller inte hur man skulle kunna styra handeln. Om det visade sigi slutet av året, säg oktober eller november, att handeln hade sålt för stor andel importerade kläder, skulle man då förbjuda detaljhandeln att sälja importerade kläder och bara tillåta försäljning av svensktillverkade kläder resten av året? Med detta vill jag illustrera vad jag sade i mitt interpellationssvar, nämligen att det saknas förutsättningar att uppnå det målet.

Jag tror att den typen av överläggningar i någon mån kan bidra till att öka avsättningen av svenska produkter. Jag har alltså preliminärt ställt mig positiv till ett utredningsförslag om s.k. ursprungsmärkning, som skulle göra det möjligt för konsumenterna att med säkerhet fastställa om de produkter de har att välja mellan är svensktillverkade eller importerade. Jag förstår, herr talman, att min taletid är ute, så jag får återkomma senare.

Herr talman! Jag tycker inte att Björn Molin skall raljera med konsumenternas val, för då är han ute i en diskussion som teoretiskt och praktiskt är ohållbar för honom. Det är här inte meningen att säga till människor, att nu får ni inte köpa det eller det. Det är nämligen inte så att konsumenternas val är fritt eller att konsumenternas fria val styr produktionen. Jag vet inte om det någonsin varit på det sättet, men det är i vår tid i varje fall en illusion. Vi har en i oerhört hög grad styrd produktion, styrd tillverkning, styrd förflyttning av tekoindustri och tekokapital hit och dit. Konsumenternas fria val är verkligen en illusion. Konsumenterna har visserligen ett val, men detta är helt och hållet begränsat till vad textilindustrin, varukedjorna och den multinationella industrin behagar tillhandahålla. Vi vet att de tillhandahåller en rad undermåliga produkter. På en rad andra områden har vi som en allmänetisk princip, som ibland också har stöd i bestämmelser, att man inte får bjuda ut varor som ter sig hur som helst. Med hänsyn till hur en del — jag säger en del — av det utländska sortimentet ser ut, tycker jag det är fullständigt logiskt och praktiskt genomförbart med en kvalitetsprövning, att med bestämda kvalitetsregler förhindra att detta sortiment kommer in på den svenska marknaden. Jag skulle vilja veta hur handelsministern ställer sig till just denna del. Det är en typ av begränsningar som är rationellt försvarbar även utåt — man vill inte ha varor av vilka typer som helst, av hur dålig kvalitet som helst. Därtill vet vi att även rätt begränsade utrymmen som kan vinnas för en inhemsk produktion är betydelsefulla. För den inhemska produktionen betyder de procentuellt mycket mer än det bortfall de representerar för importen utifrån. Det finns ju ingen anledning för en interpellant att bestrida de allmänna sanningar rörande branschens problem som Björn Molin i sin replik ger uttryck för. Det är ingen som i dag hävdar, eller skulle vilja hävda, att den svenska tekoindustrin till sin omfattning och sin sysselsättningsgrad skulle vara vad den var för 15-20 år sedan; vi vet ju att någonting sådant skulle vara orimligt. Men de problem jag tog upp var delvis av annan natur, och jag hoppas att Björn Molin, när han har mer tid till sitt förfogande i nästa replik, vill återkomma till dem. När en bransch håller på att trängas tillbaka så hårt som har skett med tekobranschen vet vi att det i branschen alltid uppträder vissa allmänna fenomen som har att göra med tendenser till sönderfall. När det privata kapitalet håller på att fly från en bransch använder kapitalägarna sig vidare av metoder som gör denna flykt så profitabel för sig som möjligt. Om då staten gårin, så kan den medverka i helt olika typer av utvecklingsprocesser. Staten kan medverka till att reträtten sker i ordnade former och att branschen så småningom hamnar där någonting nytt kan byggas upp, kanske i blygsammare omfattning än tidigare, men där en förnyelse kan ske som ändå räddar vad som räddas kan. Men det kan också inträffa att reträtten får en oordnad karaktär, att den princip som man brukar karakterisera med orden ”där åteln är, där samlas korparna” blir gällande och att det finns personer som begagnar sig av situationen för att så att säga plundra det de uppfattar som en döende bransch. Det är detta problem, denna oordning och dessa, som jag också sade, antydda oegentligheter som följer i spåren av en sådan process som jag menar att staten hade bort ingripa mot på ett annat sätt. Jag har anfört konkreta exempel på detta, och jag vill gärna att Björn Molin kommenterar dem något närmare. Vi vet att det som sagt inte är småsaker det gäller. Det är också känsliga saker. Det är ingen tillfällighet att en av de talande i det bandinspelade samtal mellan två affärsmän som jag refererade till säger — ordagrant — att detta är ”känsligt så in i helvete”, på tal om sina affärskontakter med personer i Eiser.

Det är så att säga inte ett ansvar för att bygga upp en textilindustri av den gamla omfattningen som vi vill pådyvla regeringen — något sådant vore orimligt — men ansvaret för att reträtten nu åtminstone stoppas och för att det som är kvar inte föröds av ansvarslösa krafter. Det ansvaret har regeringen, och det måste Björn Molin ta, även om det inte var han som bar ansvaret för det ursprungliga inledandet av den politiken.

Herr talman! Handelsministern pekar på att regeringens ekonomiskpolitiska paket som lämnats i höst skulle vara huvudingrediensen i regeringens tekopolitik f. n. Vi har resonerat ganska mycket om det och sett på de olika delarna i paketet, men tyvärr måste vi erkänna att vi där inte kan hitta någonting som kan ha någon avgörande betydelse för branschens fortlevnad. Vad som här krävs är snabba åtgärder, om inte allting skall rasa som ett korthus där man rycker undan det understa kortet. Handelsministern nämner äldrestödet. Det är gott och väl att handelsministern och den borgerliga majoriteten i riksdagen är på väg att ändra sin ståndpunkt på detta område. Det välkomnar vi verkligen. Men det hade varit ännu bättre, om den socialdemokratiska riksdagsgruppen redan i våras hade sluppit reservera sig på den punkten. Det fungerade så i våras att människor faktiskt tappade tron på äldrestödet just på grund av att man då fastställde en nedtrappning av detta. Handelsministern nämnde sedan exporten på 3 miljarder kronor, som både den socialdemokratiska riksdagsgruppen och kanske särskilt tekoarbetarna har framhållit betydelsen av. Vi är stolta över att vi kan åstadkomma denna export, eftersom den ju är ett bevis på att vi inte är så dåliga som man ofta låter påskina i debatten. Det allvarliga är emellertid att vi, om jag inte missminner mig, samtidigt har en tekoimport på ca 9 miljarder kronor.

Inom tekobranschen är vi beredda att arbeta för en sådan utveckling. Man måste helt enkelt göra det möjligt för den svenske konsumenten att köpa svenskt. Härvidlag finns det ju vissa saker som Beklädnadsarbetareförbundet har pekat på. Vi är ju världsmästare när det gäller låga tullar på det här området. Prissättningen är också en fråga. Problemet med ursprungsmärkningen är väl på väg att lösas, men tyvärr omfattas inte alla tekovaror. Det har uttalats allvarliga farhågor för hemtextilierna. Sedan har vi kontrollen av importen. Det hart.ex. i tidningarna uppgivits att man tar in varor från tredje land, exempelvis när kvoten för import från lågprisländerna redan uppnåtts. Här borde man verkligen se till att varor kommer från rätt håll. Tyvärr har handelsministern inte gjort en enda kommentar beträffande AB Eiser. Handelsministern har emellertid fortfarande chansen att ge en kommentar. Vi socialdemokrater har i en motion aktualiserat frågan och framhållit att Eiser måste tilldelas kapital, så att inte företagets existens äventyras. Därför har vi föreslagit att riksdagen uttalar att regeringen bör vidta snabba och effektiva åtgärder, som säkrar Eisers fortlevnad och produktion i Sverige.

Herr talman! Av Lahja Exners inlägg framgick det inte varpå hon grundade sitt påstående att regeringens ekonomiska politik inte skulle ge några resultat med avseende på tekobranschen. I en framställning från branschen pekas det på betydelsen av att de här åtgärderna vidtas. Det framhålls bl.a., att om den föreslagna momssänkningen inte skulle genomföras, skulle situationen för tekobranschen snabbt förvärras. Om riksdagen alltså hade följt socialdemokraternas förslag och avvisat momssänkningen, skulle situationen snabbt ha förvärrats för branschen. Det är för tekobranschen och för dess anställda glädjande att riksdagen avvisade socialdemokraternas nejsägande i fråga om momsen. När det gäller konsumenternas val tror jag, Jörn Svensson, på principen om konsumenternas fria val. På den punkten skiljer sig våra uppfattningar. Jag är anhängare av marknadsekonomi, och som en sådan kan vi väl inte med bästa vilja i världen beskriva Jörn Svensson. Jag menar att det är rimligt att konsumenten skall kunna välja mellan ett kvalitativt bättre men kanske litet dyrare plagg och ett enklare, litet billigare plagg, ofta importerat. Av det skälet tror jag inte på Jörn Svenssons tanke på någon form av kvalitetsprövning. Däremot vill jag upprepa att jag tror att det är värdefullt att vi har ett system med ursprungsmärkning. Även i samband med ursprungsmärkningen är det viktigt att vi har en kontroll av importerade tekoprodukter. Det har redovisats för mig att det förekommer oegentligheter när det gäller denna kontroll. Varor som är tillverkade i ett land kan ha en ursprungsmärkning från ett annat land. Varorna kan t.ex. ommärkas i ett EG eller EFTA-land, gentemot vilka vi inte har några kvotbestämmelser. Det är angeläget att vi förbättrar denna kontroll. Det finns svårigheter att göra detta. Det kräver bl.a. visst ökat internationellt samarbete mellan olika länders tullmyndigheter. På den punkten håller vi på och undersöker möjligheterna att förbättra kontrollen. Jag skall också svara Jörn Svensson när det gäller Holma. Jag hann inte med det i mitt tidigare svar till honom. Det var i och för sig min företrädare som handelsminister som i januari i år fattade beslutet. Det gjordes efter ganska noggranna utredningar inom överstyrelsen för ekonomiskt försvar. Syftet var att klara beredskapen på detta område till lägsta möjliga kostnad genom bl.a. strukturomvandlingar inom kamoch kardgarnsindustrin. Men såvitt jag kan förstå är Holma-affären nu ett avslutat kapitel. Får jag sedan i fråga om handeln bara kortfattat säga att det f. n. i Geneve pågår diskussioner om ett nytt multifiberavtal. Jag utgår från att ett sådant avtal kommer att innehålla en klausul av samma slag som nuvarande multifiberavtal, en klausul som gör det möjligt för länder med mycket hög importpenetration att träffa överenskommelser om bilaterala kvoter på det sätt som f. n. sker. Men man skall ha i minnet att huvuddelen av importen av textilprodukter kommer från länder med vilka vi, med hänsyn till det internationella regelsystem som vi har godkänt, inte har möjligheter att träffa bilaterala kvoteringsavtal. Det är i första hand länder inom EG och EFTA. Jag reagerade litet när Lahja Exner talade om att vi skall börja höja tullar. Är det något land som skall undvika att gå i spetsen för nya importrestriktioner, bilaterala kvoter och höjda tullar, så är det Sverige. Vi är extremt beroende av utrikeshandel och export. Hälften av all industriproduktion säljs i utlandet. Vilka förödande konsekvenser skulle det inte kunna bli för svensk industri, svenskt näringsliv och sysselsättningen i detta land, om Sverige, genom enstaka handelshindrande åtgärder på tekoområdet, medverkade till en spridning av handelshinder över industrivärlden. Jag tror att de av kammarens ledamöter som är närvarande förstår vilka risker för vår utrikeshandel och vår välfärd i allmänhet som en sådan utveckling skulle kunna leda till. Låt mig, herr talman, till sist bara något kommentera en formulering som Jörn Svensson använde. Han frågade om tiden är ute för svensk tekoindustri. Låt mig bestämt säga att den inte är det — tvärtom. Jag tror på svensk tekoindustri. Det är uppenbart att delar av svensk tekoindustri har visat sig vara konkurrenskraftiga och har framtiden för sig. Det är de delar av den här branschen som är framgångsrika när det gäller design, produktutveckling och marknadsföring och som också genom sina exportframgångar har kunnat bevisa detta. Jag menar att det i första hand är de ekonomisk-politiska åtgärderna kompletterade med den tekopolitik som regeringen nu för som ger tekoindustrin en chans för framtiden, en chans som jag tror och hoppas att industrin kommer att ta till vara.

Herr talman! Diskussionen om momssänkningen är visserligen inte mitt bord, men jag vill påpeka för handelsministern att man kan uppnå en förstärkning av de lönearbetandes köpkraft även på andra vägar än genom den prissänkning som momssänkningen eventuellt kan tänkas ge upphov till. Man kan få samma verkningar — det är bara fråga om olika metoder. Skillnaden mellan handelsministern och mig är ju inte att jag skulle vara anhängare av ett system där man prackar på konsumenterna saker och ting som de absolut inte vill ha eller inte har bruk för. Vad det handlar om är att staten till konsumenternas fromma förhåller sig aktiv och på ett förnuftigt sätt till en redan styrd marknad. Det finns ingen fri marknad utan en styrd marknad, som styrs av bestämda intressen. Dessa är mäktiga nog att med sina olika utspel, sin inriktning av produktionen och sitt val av teknologi styra marknaden och urvalet av produkter. Det gäller för staten att förhålla sig på ett sådant aktivt sätt till denna marknad att det gynnar konsumentintressena. Jag menar att förhöjda kvalitetskrav skulle göra detta gentemot en del av importen. Det finns naturligtvis inte heller något hinder för att ett så pass importoch exportberoende land som Sverige, med en så öppen ekonomi som den svenska, låter sina politiska företrädare agera internationellt, för att t.ex. i samverkan med textilarbetare och nationella intressen i andra länder bekämpa det multinationella textilkapitalets försök att upprätta allt fler frizoner och på det sättet förvrida konkurrensen. Detta är en intressant principiell fråga inte minst för folkpartiet, eftersom förre handelsministern Hadar Cars har motionerat om ett förslag att inrätta frizoner även i Sverige. Är det den typen av fri marknad man vill ha, att man skall sänka kraven på och ha särskilda förmåner för kapitalintressen som skall kunna spelas ut mellan de olika länderna för att nå största möjliga profit utan några produktiva insatser? Det måste ändå finnas ett nationellt intresse av att gå in i någon form av samarbete med andra textilproducerande länder för att bekämpa dessa frizoner. Jag vore tacksam om Björn Molin kunde kommentera detta en smula. Jag tror personligen inte alls att Holma-affären är avslutad. Där finns så många obesvarade frågor som kommer upp i andra sammanhang än just detta. Jag efterlyser fortfarande besked om hur Björn Molin ställer sig till de informationer och rykten som ständigt och i en allt stridare ström kommer fram rörande vad som har hänt med de statliga stödmedlen, hur de har använts och vem som har utnyttjat dem. Denna sak måste klarläggas. Jag tror att det blir synd om den ansvarige minister som inte utnyttjar sin tid som minister, även om den möjligen är något knapp, till att bidra till klarheten,

Herr talman! Handelsministern pekar på den enormt stora inverkan momssänkningen får på tekobranschens framtid. Jag har helt hastigt räknat ut att när det t.ex. gäller ett par strumpor i 10-kronorsklassen gör momssänkningen 3 öre per par. Jag har litet svårt att tro att momssänkningen är någonting som är avgörande i sammanhanget. Anledningen till att vi socialdemokrater tog avstånd från momssänkningen var att vi inte ville ha en sådan till priset av sänkta pensioner, till priset av lägre anslag till AMS och till priset av lägre anslag till regionalpolitiken.

Herr talman! Den nuvarande tekopolitiken leder obestridligen till att vi får en allt mindre svensk tekoindustri. Det är otvivelaktigt så att inget land i världen kan uppvisa en motsvarande utveckling som den svenska när det gäller importkonkurrensen på tekoområdet. Om vi tar första kvartalet 1981, finner vi att importens andel av den svenska hemmamarknaden när det gäller kläder utgjorde 85 26. Det innebär således att den svenska beklädnadsindustrin svarade för 15 96. Handelsministern hänvisar i sitt interpellationssvar till statistiska centralbyråns uppgift om att tekoindustrin minskade sin produktionsvolym med ca 3 20 mellan åren 1978 och 1980. Det innebär, säger handelsministern vidare i sitt svar, att produktionsvolymen nu minskat i långsammare takt än tidigare, och därför kan den inriktning av den statliga tekopolitiken som riksdagen har fattat beslut om när det gäller försörjningsberedskap och produktionsvolym nu sägas vara uppfylld. Men åren 1978-1980 är ju år som ligger något tillbaka i tiden, och det är litet märkligt att handelsministern inte har tagit intryck av de uppvaktningar som han har haft den senaste tiden. Exempelvis besökte representanter från Textilrådet och Konfektionsindustriföreningen honom den 18 augusti, varvid man redovisade hur det såg ut 1980 och hur det nu aktuella läget var. I den promemoria som handelsministern då fick säger man: ”Under det sista kvartalet 1980 försämrades produktionsläget. För helåret 1980 redovisades en minskad tillverkning för hela textilområdet och för kläder en obetydlig ökning som endast återspeglade en kraftig ökning av industrins lager. Några marknadsmässiga förutsättningar att nedbringa lagren fanns inte. Fortsatta produktionsminskningar blev oundvikliga.” Beträffande det aktuella läget säger man att detta har snabbt försämrats för svenskt tekoindustri.

Jag tycker därför att man måste ta intryck av detta och försöka sätta in åtgärder som hjälper industrin ur denna besvärliga situation. Branschorganisationer, fackliga företrädare och aktionsgrupper med företrädare för samtliga partier har engagerat sig i detta och uppvaktat handelsministern med krav på besked av regeringen om vilka åtgärder som regeringen är beredd att sätta in. Nu har vi fått beskedet: Regeringen kommer att föreslå att riksdagen modifierar sitt tidigare beslut om nedtrappningen av äldrestödet, och en proposition om den fortsatta inriktningen av den statliga tekopolitiken kommer senast i mars 1982. Det är bra, men det räcker inte. Jag anser att något måste ske när det gäller importsidan. Lahja Exner har tidigare redovisat att importen 1980 uppgick till ett värde av 9,3 miljarder kronor. Det är alltså en tredjedel av den mycket omtalade s.k. oljenotan. Av såväl beredskapsskäl som sysselsättningsskäl och även med hänsyn till handelsbalansen finns det anledning att pröva varje möjlighet att minska den svenska tekoimporten. Jag förstår inte att handelsministern är så helt renons på uppslag när det gäller att få ned den svenska tekoimporten. Det behöver inte nödvändigtvis ske genom tullar och sådana hårda restriktioner. Andra länder har visat prov på hur man kan klara detta. Man kräver exempelvis att det skall finnas skötselråd på varorna. Vidare har man — som Jörn Svensson varit inne på — krav på kvalitetsdeklaration. Sådana åtgärder skulle med en gång ge resultat. Men man intar ju en helt avvisande attityd till sådana åtgärder. Branschen vädjar gång på gång till regeringen och det ansvariga statsrådet, och jag kan då inte förstå att man inte försöker att positivt gå till verket för att lösa dessa problem.

Herr talman! Lahja Exner tar i sin interpellation upp arbetsmarknadsläget i Sjuhäradsbygden. Jag måste tyvärr konstatera att varken i svaret eller i den här debatten har den frågan berörts särskilt mycket. Jag har i min hand en rapport från länsarbetsnämnden i Älvsborgs län. Den är avgiven i slutet av september månad. Den återspeglar alltså inte exakt det dagsaktuella läget, men det ändrar egentligen ingenting i sak, eftersom vi vet att utvecklingen inte har gått till det bättre under oktober och november månader. Rapporten redovisar dels den aktuella situationen och är dels en prognos för framtiden. Jag tycker att det finns anledning att något redogöra för vad rapporten innehåller. Man konstaterar att arbetslösheten i länet i augusti var 3,5 20, vilket kan jämföras med 2,6 96 för riket i dess helhet. Denna procentsiffra innebär att länet intar femte plats vad det gäller arbetslösheten i riket. Ytterligare några siffror kan belysa det hela. Under årets första åtta månader varslades 2 619 personer om uppsägning. Endast Malmöhus län kan redovisa en högre siffra. I augusti månad gick det 12 arbetslösa på varje ledig platsi länet. Där kan endast fem län uppvisa mer ogynnsamma förhållanden. Av den redovisade statistiken framgår att arbetslösheten i mitten av september ökat till 8 250 personer, medan platstillgången reducerats till 525 lediga platser. Dessa siffror visar med all tydlighet hur utsatt just Älvsborgs län är. Detta gäller i mycket hög grad den södra länsdelen, där tekoindustrin har sin förankring. Vi vet vad som hänt inom just tekoindustrin på senare tid. Det har varit mycket omfattande varsel om uppsägningar. Tusentals människor berörs direkt av uppsägningarna. Det betyder att många fler är direkt beroende av dessa, eftersom de också i mycket hög grad berör familjemedlemmar. Nedgången inom svensk tekoindustri är uppenbarligen så stor och omfattande att det är helt nödvändigt med snabba insatser. Det är naturligtvis bra att vi fått veta att äldrestödet skall vara kvar — det vill jag gärna ha sagt. Jag tror också att räntesänkningen, devalveringen och förhoppningsvis även momssänkningen har en positiv verkan. Men det räcker inte med detta, utan det krävs ytterligare åtgärder. Från en rad håll har det framförts förslag om konkreta åtgärder för att försöka klara situationen. Dessa förslag kommer dessutom från skilda håll. Mellan arbetsmarknadens parter råder väl i allmänhet en viss motsättning, men detta gäller inte på denna punkt, utan här är det i mycket hög grad samstämmiga krav som framförs. Det vore underligt om inte de synpunkter som framförs från de hållen skulle väga väldigt tungt. Jag anser att man från regeringens sida nu skall vidta de åtgärder av kortsiktig karaktär som är alldeles nödvändiga för att vi skall klara situationen i avvaktan på att mer långsiktiga åtgärder kan börja verka. Låt mig bara nämna några av dessa åtgärder. Det har från alla håll framhållits hur viktigt det är att tullens resurser förstärks, så att nödvändig kontroll kan ske. Det rör sig uppenbarligen om ganska blygsamma belopp, och jag tycker att man skulle kunna förse tullverket med de resurserna. Hemtagningssystemet har kritiserats. I det utskottsbetänkande som godkändes av riksdagen i våras sade man att om det visade sig att hemtagningssystemet inte fungerade skulle det ses över. Jag tror att det är hög tid att så sker. Ursprungsmärkningen har berörts här i dag. Det är glädjande att handelsministern redovisat en positiv inställning gentemot den. Här skulle åtgärder kunna vidtas mycket snabbt. Jag vill också understryka vad någon tidigare talare sade, att även det hemtextila området bör tas med i detta sammanhang. Upphandlingssystemet utgör ett annat område där det borde kunna vidtas åtgärder mycket snabbt. Men framför allt: Nog går det väl ändå att pröva vilka importbegränsningar vi kan införa inom ramen för gällande avtal? Det borde kunna gå att få förståelse från omvärlden för den svåra situation som i dag råder på tekoområdet. Har någon sådan diskussion tagits upp? Ta upp den och försök få förståelse för att det nu är nödvändigt med i varje fall temporära begränsningar av den svenska importen! Det är inte detsamma som att genomföra ensidiga importrestriktioner — dem tror inte heller jag på. Vi skall inte vidta sådana åtgärder. Men att inom ramen för gällande avtal undersöka vilka möjligheter som finns att begränsa lågprisimporten tycker jag borde vara en förstahandsangelägenhet. Man kan inte diskutera arbetsmarknadssituationen utan att särskilt betona ungdomsarbetslösheten. Den rapport från länsarbetsnämnden som jag nyss nämnde vittnar om att situationen beträffande antalet arbetslösa ungdomar är mycket oroande. Här i landet torde f. n. ca 60 000 ungdomar gå arbetslösa, och en betydande del av dem finns i Älvsborgs län. Just i dag har en arbetsgrupp från moderata samlingspartiet avlämnat en rapport, där vi kategoriskt konstaterar att ungdomsarbetslösheten är onödig. Vi hari den rapporten redovisat vad vi nu anser måste göras. Och jag vill bara —-eftersom min taletid nu gått ut — hänvisa till att det finns en rad synpunkter i rapporten som jag tror är av värde för framtiden.
Herr talman! Jag vill på den begränsade tid jag har framföra mer allmänna, principiella synpunkter på den debatt som vi har avlyssnat och som rör tekoindustrin. Jag tycker att betecknande för det ansvariga statsrådets inlägg var de många orden med endast liten konkretisering beträffande vad hans ordsvall skulle leda fram till. Vi är allesammans medvetna om att tekoindustrin är en industri som under de senaste decennierna snabbt reducerats. Man kan t.o.m. anföra sifferutvecklingen från 140 000 till 35 000. Men fram till 1976 var detta i allt väsentligt acceptabelt, därför att vi hade en arbetsmarknad som bjöd på andra arbeten. Vi hade ju under ett par av de här åren ett importbehov av arbetskraft som gick upp till 50 000 man om året. Arbetslösheten inom tekoindustrin var då mera en omställningsarbetslöshet, medan den nu tenderar att bli en permanent arbetslöshet — och det är någonting helt annat. Handelsministern försöker försvara sig för den utveckling som skett sedan 1976 och framför allt under det senaste året, mellan 1980 och 1981. Och han har lämnat en ganska originell redovisning, där inte de aktuella siffrorna tagits med — eftersom det sista året varit mest frapperande i fråga om nedgång och reduktion inom branschen. Riksdagen har gjort ett uttalande om att vi själva skall svara för 30 960 av den svenska försörjningsnivån. Det har visserligen modifierats till att det skall vara en riktpunkt, men detta utesluter ju inte att denna riktpunkt ändå skall ha som sin bas de 30 procenten. När handelsministern svarar att det här ären riktpunkt och ingenting annat måste han följaktligen vara medveten om att riktpunkten ändå i botten har en fixerad siffra. Jag läste med stor förvåning ett uttalande av handelsministern i en av ortstidningarna efter ett besök som handelsministern gjort nere i dessa bygder. Det heter — jag utgår från att handelsministern är riktigt refererad: ”Det är meningslöst att fastställa någon nivå om man inte har några instrument för att hålla den nivån. Därför anser jag att det är fel att besluta om något procenttal, säger Björn Molin.” Det där är ju en nonchalans emot riksdagen, och detta bör inte få stå opåtalat. Jag har varit ledamot av statsrådet under så många år att jag åtminstone fått lära mig, att klara uttalanden av riksdagen är förpliktande för de enskilda statsråden. Det går inte att mäla sig ur de 30 procenten, att göra sig fri från denna procentsats, och när man i dag kommit ned till dessa tal— det har sagts 17 96, det har sagts 15 20 — har man för länge sedan tappat riktpunkten. Dessutom är ju den här branschen en specifik bransch. Man kan inte göra en utläggning om frihandelns betydelse i vårt land i allmänhet — här är det tekobranschen vi resonerar om. Det finns två avsnitt av det svenska näringslivet som man har frikopplat från de allmänna argumenten. Det ena är jordbruket, som vi skyddar till 100 96 och ännu mera, och där finns, herr Molin, inte konsumentens fria val. Om man hade detta fria val och inte dessa handelshinder, så skulle vi ju kunna köpa åtskilliga av de livsmedel som vi konsumerar till billigare priser än i dag. Vi försvarar dessa 100 20 av vissa skäl — av beredskapsskäl. Det andra avsnittet där man har slagit fast att beredskapsskäl föreligger är just tekobranschen. Därför är det inte riktigt att föra resonemanget utifrån den allmänna frihandelns principer, när man talar om tekobranschen. Här är det en begränsning i den allmänna diskussionen. Från denna utgångspunkt kan man väl tala om både importbegränsningar och tullbarriärer. Det har nämnts här att vi är utomordentligt generösa, och den generositeten orkar vi inte upprätthålla i det långa loppet. Vi har en import från lågprisländerna som är tre gånger större per capita än vad någon annan västerländsk industrination kostar på sig. Låt mig säga några ord om försörjningsgraden. Jag vill nämna några synpunkter på importen och göra vissa jämförelser. USA importerar 10 96 av sitt försörjningsbehov, Frankrike 30 26 och Västtyskland 40 26. De går längst av de länder jag jämför med. Vi importerar mellan 80 och 85 96 av vårt försörjningsbehov! Vi har inom den skandinaviska brödrakretsen ett tullskydd som i Norge ligger på 30 20 och i Finland på 35 26. Vi håller oss med ett tullskydd på 14 go! Det har ju visat sig att denna generositet leder till att vi till slut inte har någonting kvar av branschen, och då har inte handelsministern ryktat sitt värv enligt gjorda utfästelser och enligt de önskemål som den svenska riksdagen klart har uttalat. Jag vill, herr talman, anföra ytterligare ett par synpunkter under de fattiga minuter som jag till äventyrs har kvar. Jag ber att få komma tillbaka i ett treminutersinlägg. När man gör de här internationella jämförelserna är det inget tvivel om att handelsministerns kolleger i de andra länderna visar ett betydligt större engagemang och en betydligt större aktivitet just för den här branschen än vad vår handelsminister har lyckats mobilisera. De har också konstruerat — vilket ju framgick av Rune Carlsteins inlägg — vissa regler för hur man skall kunna ordna detta, och det bör finnas sådana kommunikationslinjer mellan den svenske handelsministern och hans kolleger att han kan lära sig litet grand från det hållet.

Herr talman! För en stund sedan satt jag på mitt rum men hade givetvis såsom varande en av de riksdagsmän som skall följa Statsföretags verksamhet radion påslagen, så att jag kunde följa den här debatten. Jag lyssnade med intresse på handelsministern och hörde att han bl.a. refererade till en konferens som han deltagit i tillsammans med branschfolk, fackföreningsfolk och andra. Handelsministern uttalade sitt intresse för att få synpunkter just från dem som befinner sig på verkstadsgolvet. Då tänkte jag att det är bäst att jag går in i kammaren och lämnar några synpunkter från Sollefteå. Där sitter nu i desperation sedan flera månader tillbaka ett sjuttiotal Eisersömmerskor och vaktar sina maskiner i den norrländska vinternatten. De vill ingenting annat än att ha arbete. Om man kryper in genom ett fönster till Eiserfabriken och besöker dessa sömmerskor, får man ta del av hur de har ordnat studiecirklar och hur de försöker uppehålla modet. Till mig sade de bl.a. — och det vidarebefordrar jag: Ännu så länge har tekoindustrin åtnjutit ett bidrag på 12 500 kr. per anställd. Detta bidragsbelopp är givetvis inte att förakta, men jämfört med andra satsningar är det mycket mycket litet. Det finns exempel på att man satsat tiofalt per anställd för att rädda jobben i en viss bransch. Dessa tekosömmerskor tycker att regeringen, när det nu är fråga om att kommunen tänker garantera att arbete kommer i gång med en beställning åt SIDA via AMS, borde vara så generös att den lämnade den garanti på 200 000 kr. som kommunen begär för att kunna vara säker på sin sak och starta det här jobbet. — Då, säger Eisersömmerskorna, skulle symaskinerna komma i gång, och vi skulle ha arbete i några månader. Kanske hoppets ljus skulle tändas och vi skulle kunna tänka oss en fortsatt drift med kooperativ regim. Regeringen har emellertid enligt förljudanden avslagit denna enligt min uppfattning ganska vettiga framställning från kommunen. Enligt officiella uttalanden ämnar regeringen inte biträda framställningen. Eftersom handelsministern är intresserad av vad som händer på verkstadsgolvet kanske han kan svara mig på dessa frågor: Vad skall jag säga till sömmerskorna? Hur skall vi ta itu med problemen när det gäller borgen för att få i gång jobben i Sollefteå? Ser handelsministern möjligen någon öppning? Har handelsministern någonting att erbjuda för att åtminstone på denna infekterade och mycket pressade arbetsplats kunna ge ett hopp om en liten ljusning när det gäller arbetsmöjligheterna?

Herr talman! Detta blir en lång debatt, men problemen är också stora. Som representant för den bygd vars näringsliv till stor del består av tekoindustri är man bekymrad över den utveckling som pågått under mycket lång tid. Handelsministern har ju också pekat på att problemen inte börjat nu utan att nedtrappningen av tekonäringen i dessa och även andra bygder har skett under en mycket lång tid. Jag vill erinra om att vi framför allt har det målet att vi av försörjningsberedskapsskäl måste ha en tekoindustri. Jag anser att det är oerhört viktigt att den försörjningsmöjligheten finns kvar. Man får emellertid akta sig för att bara strikt se på vilken produktion vi har. Det finns nämligen en lägsta produktionsnivå, under vilken en industri över huvud taget inte kan fungera. Vi tenderar att närma oss eller redan vara på den nivån när det gäller tekoindustrin. Det är ju inte så att det bara måste finnas fabriker som kan väva och sy. Det måste också finnas möjligheter att serva de här industrierna. Det måste finnas industrier som tar fram maskiner och allt det som behövs för att tekoindustrin över huvud taget skall fungera. Får tekoindustrin alltför liten omfattning klarar den inte att driva någon verksamhet över huvud taget. Man måste ta hänsyn till detta när man bedömer vår försörjningsberedskap på det här området och inte bara till om vi har en viss procents försörjningsberedskap. Det är naturligtvis riktigt att vi — om vi lägger ihop det som vi producerar för den svenska marknaden och det som vi producerar för export — har en inte föraktlig försörjningsberedskap i dag. Jag konstaterar också att handelsministern här sade att det inte hjälper med generella åtgärder för att klara tekoindustrins problem. Det är alldeles klart att devalveringen och annat har en positiv effekt även för tekoindustrin, men problemet är att det tar tid innan åtgärderna hinner ge effekt. De order som man tecknar omsätts ju inte omedelbart i produktion i alla sammanhang. Jag tror också att momssänkningen hade en positiv effekt. Det kanske inte är riktigt att säga som Lahja Exner gjorde tidigare, att strumporna blir några ören billigare. Det är egentligen inte fråga om det utan om vår totala konsumtion. Får vi mer pengar över att köpa för så räcker ju pengarna till fler produkter — och därigenom kommer den totala konsumtionen att bli något större, vilket också kommer textilindustrin till del. De åtgärder vi har att vidta är flera. Äldrestödet har berörts här, och jag tycker att det är mycket viktigt att man behåller det. Många av industrierna i Sjuhäradsbygden är nämligen i allra högsta grad beroende av att det finns kvar. Jag vill också påpeka att arbetsmarknadsutskottet, om jag inte minns fel, redan i våras anförde att man inte får trappa ned detta stöd utan att klara ut vilka problem det i så fall medför för sysselsättningen. Även om riksdagen antog det förslag som då förelåg om nedtrappning, tillfogades ändå en brasklapp om att effekterna måste ses över innan man slutgiltigt bestämmer sig för åtgärderna. Ursprungsmärkningen är också en viktig sak. Jag vill understryka vad som här sagts, nämligen att hemtextil kanske borde omfattas av detta krav. Den kommun i landet som har det största beroendet av tekoprodukter är Marks kommun. Den har 77 96 av sina industrisysselsatta inom tekoindustrin, och industrierna där består till mycket stor del av just hemtextilindustrier. Jag tror att också på den sidan krävs ett skydd av något slag. Jag skulle också vilja vädja till handelsministern att se till att de förhandlare vi i dag har i G&neve, som sysslar med att utforma ett nytt multifiberavtal, får informationer från den svenska regeringen om att de verkligen skall arbeta för att vi får ur vår synpunkt fördelaktiga avtal framöver. Jag tror att det är alldeles nödvändigt. Jag tror också att kontrollen och importen behöver skärpas. Lahja Exner framhöll ju att all import kanske inte sker på ett ärligt sätt. Också det bör kunna ge en del arbetstillfällen till den svenska tekoindustrin. Här har förts en diskussion om Eiser, och det är ett mycket stort problem för oss nere i Sjuhäradsbygden. Men vi bör kanske akta oss för att göra Eisers problem till tekos problem. Om man nu stöttar Eiser mycket hårt — och därigenom andra företag tvingas slå igen — har ju inte teko som helhet hjälpts särskilt mycket. Men för den skull får vi inte avstå från att stötta Eiser, utan vi måste se till att Eiser kan fungera också i framtiden.Det är emellertid inte alldeles säkert att det måste fungera exakt så som det fungerar i dag. Jag kan mycket väl tänka mig att man diskuterar att bryta ned Eiser i mindre enheter, som kanske kan fungera bättre än det nuvarande Eiser. Men jag tycker inte heller att man kan lämna tanken på kooperativa lösningar, som ger de anställda möjlighet att ta över. Jag tror att man måste vara beredd att försöka hitta nya lösningar.

Herr talman! Jag skall göra några kommentarer till det som har sagts senast i debatten. Låt mig först i anslutning till vad Gunnar Sträng sade rätta en uppgift som jag lämnade. Jag råkade säga att 27 000 arbetstillfällen inom tekobranschen föll bort under 1960 och 1970-talen, dvs. de senaste 20 åren. Det var en felaktig uppgift. Det var under 1960-talet. Sedan gick ungefär 18000 jobb förlorade under första hälften av 1970-talet. Därefter har drygt 12 000 jobb fallit bort. Vad Gunnar Sträng sade skall relateras till detta. 45 000 arbetstillfällen inom tekobranschen föll alltså bort under den socialdemokratiska regeringstiden, 12 000 har fallit bort under vår tid därefter. Gunnar Sträng tillät sig mot den bakgrunden att säga att utslagningen fram till 1976 var socialt acceptabel. Därefter var den det inte. Det var väl, för att uttrycka sig försiktigt, ett partipolitiskt yttrande av Gunnar Sträng. Jag har sagt att det s.k. 30-procentsmålet är meningslöst, därför att riksdagen inte i det sammanhanget har anvisat några åtgärder. Det finns såvitt jag förstår inga instrument för att uppehålla det. Det var det jag gav uttryck för i mitt interpellationssvar. Beredskapsmålet är självfallet en helt annan sak. Det är viktigt att vi kan upprätthålla den beredskap på det här området som riksdagen har uttalat sig för. Det gör vi också i nuvarande situation, om vi räknar in den potential vi har i fråga om tekoexport. Jag vill gärna stryka under vad Lennart Brunander sade: Det är viktigt att vi säkerställer en viss basproduktion. För att göra det har staten via överstyrelsen för ekonomiskt försvar träffat avtal med bomullsspinnerier och med kamoch kardgarnsindustrin. Det är viktigt att överstyrelsen för ekonomiskt försvar också fortsättningsvis får de möjligheterna. Jag har utgått ifrån att vår utrikeshandelssituation är väl känd för Hans Nyhage och Gunnar Sträng. Jag skall nöja mig med att upprepa att ett land som är så extremt beroende av utrikeshandel och export som Sverige inte gärna kan gå i spetsen med nya handelsrestriktioner. Vad skulle resultatet av högre tullar och begränsningar av lågprisimporten bli? Vi kan se vad effekten blev av sådana funderingar i Norge. Resultatet blev att importen ökade från de länder som det inte var möjligt att träffa begränsningsavtal med, nämligen EG och EFTA-länderna. Det betyder att om vi genom ytterligare kvoteringar eller höjda tullar begränsar tekoimporten från de s.k. lågprisländerna blir det ett ökat utrymme för import från EG och EFTA. Resultatet blir högre priser på tekoprodukterna för konsumenterna. Också det är ett skäl att avvisa den typen av handelsrestriktioner. När det gällde momssänkningen sade jag till Lahja Exner att det är viktigt att komma ihåg att en del av de akuta problemen är betingade av en minskning i den inhemska efterfrågan. Importen har sjunkit. Jag har några siffror för första halvåret i år. Den inhemska produktionen av kläder har minskat med 6 Ze, och importen har minskat med 6 26. När det gäller garn och väv har produktionen minskat med 9 26 och importen med 14 96. Jag nämner dessa siffror för att illustrera att det akuta problemet är en minskad efterfrågan. I det läget har branschen, just textilrådet och Konfektionsindustriföreningen, gjort den bedömningen att en utebliven momssänkning ytterligare skulle ha förvärrat läget. Jag tror att de har gjort en riktig bedömning. Får jag också stryka under att vi från regeringens sida har vidtagit den något ovanliga åtgärden att meddela att vi avser att förlänga äldrestödet enligt oförändrade regler också nästa budgetår. Vi har klargjort det redan nu, trots att budgetarbetet inte är avslutat och trots att vi har mycket betydande besparingsambitioner. Och det har vi gjort för att vi har velat ge branschen och facket ett snabbt besked om vad de har att rätta sig efter. Och vi har gjort det just mot bakgrund av de uppvaktningar som har förekommit, där man har prioriterat äldrestödet framför allt med hänsyn till sysselsättningssituationen i branschen. De särskilda åtgärder som har vidtagits på tekoområdet, framför allt det förlängda äldrestödet tillsammans med en viss förbättring av efterfrågan på grund av momssänkningen och en viss förbättring av ett ogynnsamt kostnadsläge genom devalveringen, ger den svenska tekoindustrin en chans. Och det gör det motiverat att säga att det finns goda överlevnadsmöjligheter för delar av vår inhemska tekoindustri.

Herr talman! Ett par kommentarer till den debatt som har utvecklat sig och sedan ett återgripande till det som jag tidigare har tagit upp. Även om jag i det mesta är överens med Gunnar Sträng om de bedömningar han gjorde och de synpunkter som han förde fram när det gäller tekoproblemet och importproblemet, kan jag inte underlåta att samtidigt säga att man inte bara skall framställa det så att tekokrisen började få sin elakartade form efter 1976. Hela den här typen av statlig stödpolitik, som enligt min mening har missbrukats av det privata tekokapitalet för egna syften och till förfång för tekoindustrins möjligheter att överleva, påbörjades ganska långt före 1976. Staten var hälftenägare i Eiser redan i början av 1970-talet under den socialdemokratiska regeringen. Det var under den tiden som Eiser från en vinst på 38 milj.kr. 1974 föll till en förlust 1975 på 11 milj.kr. Samtidigt kunde de privata aktieägarna via Eiserinvest, sitt investmentbolag, göra omfattande uppköp av aktier på börsen. Jag menar med detta inte att antyda något utan att säga ganska klart att det är tydligt att här förekom en överföring av resurser. Det var en form av mer eller mindre dold kapitalflykt. Man missbrukade det statliga stödet, den statliga tekopolitiken, för ett sådant syfte. Detta missbruk förefaller ha fortsatt i accelererad omfattning. Och nu när krisen har gått långt är det naturligtvis oerhört väl upplagt för en sådan anda, där alla bara försöker ta åt sig därför att man tror att allt ändå kommer att störta samman till slut. Det gäller att sko sig så gott man kan. Fackklubbarna inom Eisers olika enheter har gemensamt antagit ett uttalande där de ger uttryck för sitt misstroende mot den sittande ledningen. Jag menar att den socialdemokratiska pressen något aktivare än den har gjort borde ha givit uttryck för denna mening. Man borde också från de ledamöter, aktiva socialdemokrater, som sitter i Eiserkoncernens styrelse ha kunnat förvänta sig ett skarpare agerande och ett klarare ställningstagande i denna fråga. Det för mig över till huvudändamålet med att jag gick upp i debatten en gång till. De uppgifter som journalisterna i programmet i Radio Sjuhärad har tagit fram plus en rad andra omständigheter och fakta som jag tidigare översiktligt har berört här ger anledning till den som jag menar grundade misstanken att den statliga stödpolitiken till teko, statens engagemang i teko, har missbrukats av olika intressen. Därför har den inte kunnat få den effekt som den annars skulle ha fått. Någonting måste göras för att förändra den situationen. Något måste också göras för att skapa klarhet om vad som har skett bakom alla de här uppgifterna och ryktena som ju inte, såvitt jag förstår, kan vara utan substans. Så mycket kan jag bedöma, tror jag, av sådana ting. Handelsministern har inte gått in på min raka fråga. Han har vikit undan, möjligen därför att han måst replikera andra talare, men jag vill att han tar upp den. Ingen begär av handelsministern att han i dag skall komma med omdömen om hur det står till i överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hur det har stått till med den statliga tekopolitiken, hur det står till med Eiserkoncernen och dess ledning. Jag inser mycket väl att sådana omdömen kan naturligtvis inte en minister ge utan att ha ett grundligt underlag, men min fråga är: Ämnar handelsministern, i ljuset av vad som nu gradvis mer och mer kommer fram, föranstalta om en undersökning av vad som har skett inom Eiserkoncernen och hur man i olika sammanhang har nyttjat den statliga tekopolitiken? Det är angeläget att det skapas klarhet, och jag är tacksam för ett svar huruvida Björn Molin har en sådan strävan och huruvida han försöker gå in, likmätigt det övergripande ansvar han som minister måste ha i denna sak.
Herr talman! Tyvärr tvingas jag konstatera att jag inte fått några direkta svar på mina frågor i interpellationen och inte heller på de frågor som jag har ställt under debatten. Till slut vill jag framhålla att momssänkningen gäller både importerade och inhemska varor.
Herr talman! I mitt förra inlägg var jag mycket mån om att betona att eventuella importbegränsningar skulle ske inom ramarna för gällande avtal, att ramarna alltså skulle prövas. Jag betonade uttryckligen att jag inte anslöt mig till tanken på ensidigt vidtagna svenska importrestriktioner. Sådana tror jag skulle medföra en klart negativ effekt för det svenska näringslivet som helhet. Men regeringen har såvitt jag förstår ansvar för att söka internationell förståelse för de utomordentliga svårigheter som nu åvilar den svenska tekoindustrin. Regeringen måste söka få gehör för att importen begränsas, när självförsörjningsgraden går ner till så låg nivå som den nu gjort i vårt land. Det initiativet måste regeringen ta och inte låta sig styras av några förutfattade meningar om att det inte skulle kunna gå och därmed inte heller få frågan prövad. Jag tycker faktiskt att det är ganska anmärkningsvärt att vi här i landet har så väldigt svårt att inom ramen för gällande villkor ta till vara de möjligheter som finns att skydda vår industri för otillbörlig konkurrens. Andra länder tycks, som redan sagts, kunna klara detta på ett hyggligt sätt. När jag hör de socialdemokratiska debattörerna tala om begränsning av lågprisimporten måste jag ändå i rättvisans namn erinra om att den nuvarande situationen på tekoområdet har sitt ursprung till mycket stora delar i den politik som fördes av socialdemokraterna i regeringsställning. Låt mig bara erinra om synen på tekoindustrin som en låglöneindustri, om de kraftigt ökade arbetsgivaravgifterna, om de selektiva stödåtgärderna och om de närmast obegränsade importmöjligheter som då fanns på tekoområdet. Jag tycker att man från socialdemokratiskt håll skall ha detta klart för sig, när man kritiserar den nu sittande regeringen. Slutligen: Det talas mycket om den 30-procentiga självförsörjningsgraden. Låt mig om igen konstatera att jag inte förstår hur det skall gå till att uppnå den genom protektionistiska åtgärder. Det bästa sättet att nå det målet måste väl vara frivilliga insatser från var och en av oss, nämligen att vi i ökad utsträckning frivilligt påtar oss uppgiften att köpa svenska tekovaror. Gör vi det, tror jag att vi därmed har den bästa möjligheten att nå 30 procentsmålet.
Herr talman! Jag skall försöka låta bli att kommentera Hans Nyhages inlägg. Jag skall inskränka mig till att säga att arbetsgivaravgifterna, som väl inte har så särdeles mycket att göra med den fråga som vi diskuterar i dag, inte är exceptionellt höga i vårt land. De är högre i Frankrike, och de är lika höga i Västtyskland som hos oss. Men vi har en annan syn på hur man skall hantera tekoimporten. Jag vill inte heller föröda de tre minuter som jag avsett att använda för att diskutera med handelsministern — kanske jag får några minuter till — med en historisk träta med Jörn Svensson. Jag inskränker mig till att säga att den svenska produktionen av tekovaror 1976 svarade för ungefär 37 90 av vår försörjningsgrad när det gäller dessa varor. Jag är mer än nöjd om vi kan komma tillbaka till de 37 procenten. Före 1976 bedrev man en medveten lokaliseringspolitik med styrning av de stora företagen för att lätta upp den ensidiga tekobranschens aktivitet i södra Älvsborg med annan verksamhet. Det skedde inte utan framgång — fyra fem av våra större verkstadsföretag etablerade sig med den styrsel över investeringsfonderna som vi då hade just i Boråstrakten och dess omgivningar. Nu diskuterar vi hur vi skall kunna komma tillbaka till de 30 procenten — kalla det för den fixa siffran eller riktpunkten, jag ser ingen skillnad i det avseendet — som denna riksdag ändå har uttalat sig för. Det är en förpliktelse för handelsministern och regeringen att försöka effektuera det. Det enda som handelsministern egentligen har att komma med är att vi skall fortsätta med äldrestödet. Det är en uppehållande åtgärd för att nedgången inte skall gå ännu snabbare än vi har kunnat bevittna under de senaste åren. Men det inger inga som helst förhoppningar om någon aktivitet för framtiden som skulle kunna leda till att det av riksdagen fixerade målet återställdes. Momssänkningen — som ju egentligen inte är någonting annat än ett återställande av det prisläge som var före 1980, då momsen höjdes med alla de konsekvenser som det förde med sig — spelar inte någon roll när det gäller den fråga vi nu talar om. Det väsentliga är nämligen importen från lågprisländerna— oavsett om varorna kommer direkt eller om de på underliga vägar slussas över andra nationer och på den vägen kommer in på vår marknad. Sänker man momsen, så blir det en motsvarande sänkning både på våra egna tillverkade produkter och på de från lågprisländerna importerade produkterna. Relationerna förändras inte. Konkurrensen är lika besvärlig som den var tidigare — jag tror att vi kan hålla momsen utanför den här debatten. På samma sätt är det med devalveringen. Denna har ingen effekt, när priserna är så enormt skiljaktiga som de är. Jag tänker då på framställningskostnaderna i Sydkorea och Hongkong — för att ta ett par exempel — jämfört med framställningskostnaderna hos oss eller i Europa. Devalveringen i Sverige kan lämnas utanför den här diskussionen. Vi har i tidigare motioner försökt tala om vilka medel handelsministern skulle använda sig av för att konkret kunna angripa den här olyckliga utvecklingen. Vi har föreslagit en global kvotering av den typ som norrmännen arbetar med. De gör det trots att de är bundna av samma regler enligt GA TT-stadgan och frihandeln som vi är. Vi har ett förslag — om vi inte har framfört det tidigare, så är jag beredd att göra det nu. På den punkten har jag bl.a. Beklädnadsarbetareförbundets uppfattning att stödja mig på. Förslaget stämmer också överens med vad Hans Nyhage sade alldeles nyss. Varför har man från regeringens sida inte vidtagit några konkreta åtgärder för att få till stånd en diskussion med EG och EFTA, inför den alarmerande utveckling som vi avläser i vårt land? I GATT-stadgan står det klart angivet att om en bransch kommer i uppenbara svårigheter, så finns den förhandlingsmöjligheten — man borde i varje fall ha försökt att utnyttja den, men i det avseendet har man inte gjort någonting. Vi har lagt fram ett annat konkret förslag, som är en fråga för vår egen interna verksamhet. Vi har inte bara den väldiga skillnaden i proportion mellan de importerade plaggen från dessa lågprisländer och vår egen produktion. Den skillnaden fördubblas när plaggen lyfts över disken i affären. Under sådana förhållanden är det ännu svårare att få utrymme för avsättning av den svenskproducerade varan. Vi har i motioner talat om hur man bör gå till väga för att reda upp detta. Men inte heller här har någonting annat hänt än att riksdagens majoritet, med Hans Nyhages benägna medverkan, har avslagit alla dessa konkreta förslag. Statistik är naturligtvis intressant. Men vilka statistiska redovisningar man än gör, och även om Björn Molin korrigerar sitt senaste inlägg, är läget så pass bekymmersamt just nu att statistik inte är någonting att hålla i när man vill lösa denna branschs problem. Beredskapsmålet har definierats av riksdagen, och det är, som jag nyss sade, regeringens skyldighet att försöka leva upp till det, även om det görs ansatser att blanda bort korten genom att tala om en riktpunkt. Vad upplever vi nu, herr talman? Jo, vi upplever hur de svenska tekoproducenterna slår igen sin verksamhet och etablerar sig som importörer. De har sina designsektorer kvar och skickar över sina beställningar till bortre Asien. De får in sina kollektioner uppsydda efter svenskt mått och svensk typ och smak. Detta innebär i klarskrift att man helt enkelt flyttar över arbetsmöjligheterna från Sverige till Korea, till Hongkong, till Taiwan, allt medan regeringen rullar tummarna. Den här rollen som uppgivelsens och liknöjdhetens apostel som handelsministern uppträder i är det sannerligen hög tid att han frigör sig från.
Herr talman! Jag har full förståelse för att Gunnar Sträng inte vill diskutera den tekopolitik som gällde under socialdemokratisk regeringstid. Fakta talar sitt tydliga språk: 27 000 förlorade tekojobb på 1960-talet, 18 000 under 1970-talets första hälft, dvs. under den tid socialdemokraterna satt i regeringsställning, och ca 12 000 under tiden därefter, när de borgerliga hade tagit över. Under den socialdemokratiska regeringstiden drevs otvetydigt avtalen inom handeln upp till en mycket hög nivå, som det sedan visat sig svårt att komma ner ifrån. Likväl har det under borgerlig regeringstid skett en hel del. När socialdemokraterna i dag ser följden av sin politik, kritiserar man dem som nu sitter i ansvarig ställning.
Herr talman! Jag vill lämna en upplysning till Gunnar Sträng, som föreföll att rekommendera globalkvoter på detta område och åberopade Norge. Jag var i Norge i går och hade tillfälle att diskutera med norrmännen hur systemet med globalkvoter fungerar. Globalkvoter kan bara införas med länderna utanför EG och EFTA. Det var alltså med stöd av GATT:s klausul § 19 som de har kunnat vidta denna åtgärd — jag vill understryka att det är en ensidig åtgärd. Vad har det lett till i Norge? Visserligen har av naturliga skäl importen från de lågprisländer som ligger utanför EG och EFTA kunnat hållas nere med stöd av globalkvoterna. Men det har lett till en motsvarande ökning av importen från EG och EFTA-länderna. Det har inte fungerat som ett skydd för den inhemska industrin, och det har lett till en ökning av priserna för konsumenterna. Därför är man numera i Norge klokt nog på väg bort från systemet med globalkvoter. Låt mig säga att om socialdemokratisk handelspolitik i fortsättningen skall vara globalkvoter, då tar jag mig för pannan, herr Sträng!
Herr talman! Om formuleringen att herr Molin tar sig för pannan innebär enintellektuell tillnyktring, vill jag livligt tillstyrka detta. Om därutöver även en globalkvotering kan ha sina problem, får man naturligtvis se på det, men norrmännen har arbetat med det systemet under många år och är tydligen beredda att fortsätta med det — än så länge i varje fall. Jag är medveten om att globalkvotering gäller utanför EFTA och EG-området. Jag är å andra sidan angelägen om att understyrka att i våra förslag ligger inte detta fast som den helt avgörande åtgärden. Vi har talat om en licensiering för kontrollens skull även när det gäller importen från EG och EFTA, kombinerad med en verklig ursprungsbeteckning, för att därmed ha möjlighet att se om det den vägen slussas in varor som gör det besvärligt för vår räkning. Nu är det ändå på det sättet att Sverige är en neutral nation, som tillåter sig att ha alldeles speciella uppfattningar om hur det här landet skall fungera i händelse av en avspärrning. Kommer vi under de 30 procenten i tekoproduktion, så förstör vi en maskinkapacitet och en teknisk kapacitet som vi kommer att behöva ha i en avspärrning. Vi ödelägger därmed en yrkeskunskap som är nödvändig för att näringen och branschen skall kunna fungera vidare. Detta ligger i hela beredskapsmotivet. Där har den här nationen ett exklusivt argument när man begär att få skyddet i denna blygsamma form. — Vi skyddar ju, som jag nyss sade, det svenska jordbruket — och är överens om att göra det — upp till 100 96. Tänk på detta, herr Molin, och sätt er vid förhandlingsbordet med motparten och för fram de här argumenten! Det är inte uteslutet att ni skulle kunna lyckas få gehör för dem. Herr Molin har ju dessutom fördelen att få argumenten från mig och har bara att föra dem vidare.
Herr talman! Riksdagen har ju alltid ställt sig bakom en svensk frihandelspolitik. Det gjorde den också under den tid då vi hade en socialdemokratisk regering i Sverige. Jag läste den socialdemokratiska partistyrelsens yttrande till partikongressen. Också det var ett stöd för den traditionella frihandelspolitiken. Det var mot den bakgrunden, Gunnar Sträng, som jag använde uttrycket att jag tog mig för pannan när jag hörde en framträdande företrädare för det socialdemokratiska partiet plädera för globalkvoter — för om de vore ett generellt inslag i socialdemokratisk handelspolitik, så vore det förödande för svenskt näringsliv och för sysselsättningen i vårt land, ifall socialdemokraterna fick ett avgörande inflytande.
Herr talman! Skall det vara så svårt för herr Molin att komma ihåg att vi nu diskuterar tekobranschen? Jag skulle aldrig komma på den vilda idén att rekommendera en globalkvot för svensk handel över hela linjen. Hela den här debatten rör sig om denna tekobransch, som vid sidan om jordbruket skall — enligt riksdagens uppfattning — särbehandlas även när man diskuterar handelspolitik.
Herr talman! Tillåt mig påminna om att jag har ställt en fråga rörande det statliga stödet i dess relation till vad som nu har hänt inom Eiserkoncernen. Jag har då frågat handelsministern om han avser att genomföra en närmare undersökning av vad som där har skett för att klara ut de problem som uppenbarligen finns och den misstro som speciellt från de fackliga organisationernas sida har visats mot ledningens sätt att sköta sitt ansvar. Jag har ännu icke fått något svar på den punkten.

Herr talman! Frida Berglund har frågat mig om jag är beredd att medverka till att skolbyggnadsarbeten i Norrbotten får drivas som beredskapsarbeten, så att den väntade ökningen av byggarbetslösheten kan hejdas innevarande vinter. Svaret är ja.

Herr talman! Jag får tacka statsrådet Eliasson för svaret. Det var föredömligt kort, och också positivt — ett mycket bra svar. Jag hoppas att jag får tolka detta svar så, att regeringens ställningstagande är klart och att det nu är fritt fram att sätta i gång med förberedelserna för byggnationerna. Det är många som med stort intresse och spänning väntar på ett sådant besked. Detta är i och för sig inget stort ärende, men det betyder mycket. De planerade byggarbetena skulle innebära 110 byggnadsarbetarjobb, och det är många jobb i vårt län. Det har dessutom kommit till ytterligare några projekt sedan jag ställde frågan. För tydlighetens skull vill jag ha reda på om alla dessa projekt är medräknade. När jag nu ändå står här i talarstolen, tycker jag att det är min skyldighet att litet grand förmedla den stämning som råder i mitt län. Jag vill då ta upp att vi den 7 november hade en demonstration i Luleå där tusentals människor deltog. Deras krav var mycket enkelt och klart: de vill ha jobb. Det framfördes också förslag på hur man skulle kunna ordna dessa arbeten. Jag skall inte nu gå in på dessa förslag, då regeringen har fått ta del av dem i annat sammanhang. Denna demonstration visade att människors vilja till arbete utgör en mycket stor kraftkälla. Det är angeläget att denna kraft kanaliseras till och tillvaratas i produktivt arbete. Man kan inte lämna sådana här naturkrafter otyglade — det är viktigt. Därför är det av mycket stor betydelse att regeringen lyssnar på människorna. I detta fall har statsrådet Eliasson verkligen gjort det. Det är också viktigt att man handlar snabbt, då tiden är mycket knapp. Det framgår av alla de uttalanden som har gjorts och av de skrivelser som vi har fått. Vi hart.ex. fått en skrivelse från Svenska byggnadsarbetareförbundets avdelning 23, Byggmästarföreningen, LO-distriktet och TCO-distriktet, där betydelsen av att vi får i gång byggnadsverksamheten framhålls. Stoppet på byggarbetsmarknaden påverkar ju alla sektorer — åkerier, service, handel och träindustri. Det positiva besked som jag har fått i dag är en smärtlindring, som vi är mycket glada över, men det är inget botemedel. Jag tackar ändå för denna insats.
Herr talman! Eftersom Frida Berglund och jag är överens behövs egentligen ingen replik, men jag vill ändå kort ge bakgrunden till både frågan och svaret. Det är nämligen så att statsbidrag till skolbyggen inte längre utgår, och det innebär att skolbyggen som beredskapsarbeten egentligen inte heller är tillåtna. Regeringen har emellertid gjort ett undantag till följd av den särskilt svåra situation som råder på byggarbetsmarknaden i vissa län. Det innebär att regeringen nu medger undantag från denna regel i stödområdena 4, 5 och 6, såvida det gäller projekt som rör omoch tillbyggnader av skolor. Det innebär för Norrbottens vidkommande att projekt, som vi redan har inne för beslut, i Haparanda, Pajala, Luleå, Piteå, Älvsbyns och Kalix kommuner nu tillåts att dras i gång som beredskapsarbeten. Därutöver har regeringen också fattat beslut i ett ärende som gäller Värmlands län och ett som rör Kopparbergs län, där man också får starta byggen som beredskapsarbeten. Alla ärenden har såvitt vi vet ännu inte inkommit till departementet för behandling. Huruvida något mer kommer senare kan jag inte uttala mig om i dag. Men jag gör samma bedömning för Norrbottens vidkommande som Frida Berglund gör, nämligen att dessa projekt tillhopa kan ge drygt 100 byggnadsarbetare sysselsättning.
Herr talman! Jag får tacka för detta tillägg. Det är viktigt att man gör undantag när situationen blir helt ohållbar, och det är den uppe hos oss. I min fråga tog jag upp ärenden som gäller arbeten med omoch tillbyggnader, men nu har det tillkommit ärenden som gäller arbete av annan typ. När regeringen gör sina överväganden vid behandlingen av de här ärendena tycker jag att man skall se om man kan sträcka sig så långt att man också tar med dessa nybyggnationer. Det gäller ju inte så många. Kommunerna har nämligen räknat med detta i sin planering. De har tagit hänsyn till denna ökningstakt i den kommunala expansionen. Jag tror alltså att det är mycket viktigt att regeringen överväger att ge tillstånd också när det gäller de nytillkomna projekten.

Herr talman! Ivar Franzén har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av de inträffade driftsproblemen vid Ringhals 3. De problem med ånggeneratorerna som inträffat vid driften av kärnkraftsblocket Ringhals 3 är av teknisk natur. Rören i ånggeneratorerna har utsatts för icke förutsedd mekanisk åverkan som lett till att de börjat läcka. Anledningen till detta torde ligga i konstruktionen av ånggeneratorerna. Statens vattenfallsverk, som äger kärnkraftsblocket, har tillsammans med reaktortillverkaren Westinghouse inlett undersökningar som syftar till att fastlägga orsakerna till felet. När detta är gjort kommer lämpliga åtgärder för att avhjälpa felet att vidtas. Reaktorinnehavarens åtgärder i detta fall, liksom i Övrigt när det gäller drift av kärnreaktorer, sker under överinseende av bl.a. kärnkraftinspektionen och strålskyddsinstitutet. Kärnkraftinspektionen har också uppdragit åt Vattenfall att inge en detaljerad redovisning av det som inträffat vid Ringhals 3. Kärnkraftsblocket kommer enligt vad jag erfarit inte att få tas i drift förrän kärnkraftinspektionen godkänt de vidtagna åtgärderna. Reaktorinnehavaren och tillsynsmyndigheterna har således vidtagit de åtgärder som krävs i den uppkomna situationen. Det finns därför ingen anledning för mig att initiera några ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsoch energiministern för svaret. Jag noterar att ett omfattande utredningsarbete nu pågår. Det är mer än motiverat. Det är ett mycket allvarligt problem som har drabbat Ringhals 3. Efter bara ca 3000 timmars drift uppstår omfattande förslitningsskador på konstruktioner som skulle hålla i minst 150 000 timmar. När detta inträffar i verkets starkt radioaktiva delar, är det mycket allvarligt. I dag vet tydligen ingen med säkerhet vad som är orsaken till problemen. Alla tycks dock vara överens om att det inte är materialfel. Några korrosionsskador har man inte konstaterat. Ånggeneratorerna i Ringhals 3 har en delvis ny konstruktion. Den nedre delen har utformats som en förvärmningszon, bl.a. för att undvika stötar — s.k. vattenslag — vid snabba driftförändringar. Den nya konstruktionen uppges ha testats i omfattande modellförsök, dock ej i full skala. Det är i denna zon förslitningarna har uppstått. Tuberna antas vibrera vid hög belastning, och de nöter då mot de vattenplåtar som skall styra och fördela vattenströmmarna. En tub uppges ha gått sönder. Hundratalet har allvarliga skador. Totalt finns det mer än 14000 tuber, alla med en ände i förvärmningszonen. Alla kan därmed utsättas för denna helt onormala förslitning. Redan en trasig tub innebär stora och mycket besvärliga läckage. En situation där hundratalet tuber är allvarligt skadade innebär att risken för samtidigt brott på ett flertal tuber är uppenbar. Från första indikering tills avställningsbeslut togs förflöt enligt uppgift fyra timmar. Normalt tar nedtagning från full drift — sedan man har fattat beslut — till avställt verk några timmar. Såvitt jag förstår skulle det ha uppstått en mycket allvarlig situation, om flera tuber brustit under denna tid. Situationen hade t.o.m. kunnat bli så allvarlig, att frågan måste ställas: Hade personalen, med i dag gällande instruktioner, klarat av att undvika en allvarlig kärnkraftsolycka? Frågan är så allvarlig och har en sådan räckvidd, att jag tvekat att ställa den, men enligt de uppgifter jag har fått beskriver den endast vad som faktiskt kunde ha hänt. Det är denna mycket allvarliga bakgrund som har gjort att jag ställde min fråga till arbetsmarknadsoch energiministern. Det är inte reparationskostnaderna på 100 milj.kr., eller ett antal gånger detta belopp, som är det mest oroväckande. Det är inte heller det mycket stora bortfallet i elströmsproduktionen som är det stora problemet. Vi har i dag gott om lika ”billig” ersättningskraft. Nej, det allvarliga är att traditionell teknik och i flera avseenden beprövad teknik kan ge helt oförutsedda olyckstillbud — kanske olyckor. Det som inte skulle kunna hända, det händer — all osannolikhet till trots. Jag är mycket medveten om att vi inte har ministerstyre, men det finns frågor som är så viktiga att ansvarig minister måste ta sitt ansvar för dem. Det ansvaret är övergripande och går utöver det som direkt åvilar ägare och tillsynsmyndigheter. Mot den bakgrunden tycker jag att det är motiverat att statsrådet mera fullständigt redovisar sin syn på det här problemet.
Herr talman! Förloppet är ungefär det som Ivar Franzén har beskrivit. Det är alltså fråga om nötningsskador på kontaktytan mot de stödplåtar som håller tuberna på plats. Vilka åtgärder som skall vidtas för att förhindra att ånggeneratortuberna vibrerar har ännu inte bestämts. Utredning pågår för att klarlägga vilka åtgärder som är nödvändiga. Man får nog realistiskt räkna med att det kan komma att ta ganska lång tid — det torde inte vara orealistiskt att anta att Ringhals 3 kan komma att vara ur drift i upp till ett halvt år. Detta är föranlett av att säkerhetsbestämmelserna är rigorösa. Just därför att, Ivar Franzén, det oförutsedda trots allt kan inträffa har vi lagt ned mycken möda på att ha ett säkerhetssystem som fungerar vid ett sådant här tillfälle, och det menar jag att det har gjort. De myndigheter som har att övervaka och utveckla säkerhetsfrågorna vid drift av kärnkraftsreaktorer har alltså vidtagit alla de åtgärder som jag menar är rimliga, inkl. att informera sådana som har liknande reaktorer och som bör göras uppmärksamma på risken för liknande fel. Jag anser därför att alla de åtgärder som rimligen kan vidtas med anledning av det inträffade redan har kommit i gång.
Herr talman! Jag tycker att det är ytterligt viktigt att vi alla upplever den allvarliga tankeställare som det inträffade ger. Detta är nog tyvärr inte så att de instruktioner och de säkerhetsbestämmelser som i dag gäller helt har förutsett just denna situation, där — som jag tidigare sade — en traditionell teknik visar sig ha sådana helt otroliga brister redan i begynnelsen av driften av ett kärnkraftverk. Det är egentligen detta jag ville fästa uppmärksamheten på.

Herr talman! Paul Jansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att möta den ökande arbetslösheten i Skaraborgs län samt om länsarbetsnämnden i länet kommer att få de medel som man begärt för beredskapsarbeten. Vidare har Paul Jansson frågat om jag anser att det är rimligt att en så stor del arbetslösa i Skaraborgs län inte uppbär något kontantstöd och vad jag avser att vidta för åtgärder för att ändra på detta. Slutligen har Paul Jansson frågat vad jag har för kommentar till att kommunerna tvingas höja skatten för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i kommunerna då det är staten som är ansvarig för sysselsättningspolitiken. Låt mig först kort beskriva de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit och som kommer att ge effekter på sysselsättningen i vinter. I våras beslutade regeringen att förstärka de arbetsmarknadspolitiska insatserna med 1 500 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av offentliga byggen. Dessutom beslutade regeringen för någon månad sedan om ytterligare 600 milj.kr. till arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 200 milj.kr. avsåg tidigareläggning avstatliga byggen. Detta innebär att regeringen har anvisat 6 100 milj.kr. för arbetsmarknadsutbildning, beredskapsarbeten och tidigareläggning av byggen. Dessa medel beräknas räcka till beredskapsarbeten för 30 000-40 000 personer i vinter. Medlen för arbetsmarknadsutbildning beräknas räcka till 50 000 elever. Till detta skall läggas de åtgärder som har vidtagits för att rätta till de långsiktiga balansproblemen i ekonomin för att därigenom trygga sysselsättningen på längre sikt. Som svar på Paul Janssons fråga om det stora antal som inte uppbär kontantstöd vill jag säga följande. Rätt att bli medlem i någon av de erkända arbetslöshetskassorna har den som arbetar inom det verksamhetsområde som anges i kassans stadgar. De allmänna villkoren för rätt till ersättning säger att den arbetslöse medlemmen skall vara arbetsför och i övrigt oförhindrad att åta sig arbete, vara beredd att anta erbjudet lämpligt arbete samt vara anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen och inte kunnat erhålla lämpligt arbete. Ersättning vid arbetslöshet utgår efter viss karenstid under förutsättning att den arbetslöse bl.a. har varit medlem i kassan i minst ett år. Dessutom skall haneller hon ha utfört förvärvsarbete i minst fem månader inom en ramtid av tolv månader — det s.k. arbetsvillkoret. Avstängning från kassaersättning kan ske om medlemmen själv medverkar till att han blir arbetslös. Arbetslöshetskassorna hade 1980 drygt 3,1 miljoner medlemmar, vilket svarar mot ungefär tre fjärdedelar av antalet sysselsatta. Det kontanta arbetsmarknadsstödet är ett komplement till arbetslöshetsförsäkrningen och utgår huvudsakligen till arbetslösa som inte är medlemmar i arbetslöshetskassa. Även arbetslöshetsförsäkrade som inte har rätt till kassaersättning och nytillträdande på arbetsmarknaden kan erhålla KAS. De arbetslöshetsförsäkrade personer som kan få KAS är att finna huvudsakligen bland dem som nyligen inträtt i erkänd arbetslöshetskassa. KAS utges även till den som avslutat sina studier och varit anmäld som arbetssökande genom arbetsförmedlingen i tre månader. Generellt gäller som villkor för att stöd skall utges för viss dag att vederbörande den dagen varit arbetssökande genom den offentliga arbetsförmedlingen. Sökanden skall vidare har varit arbetsför och i övrigt oförhindrad att åta sig arbete samt beredd att anta erbjudet lämpligt arbete. Som framgår av min redogörelse har i princip alla arbetslösa möjlighet att erhålla kontantstöd. De som står utanför mölighet til kontant stöd är i första hand nytillträdande på arbetsmarknaden som inte kunna utnyttja utbildningsvillkoret samt personer som inte erhåller ersättning på grund av självförvållad arbetslöshet. Jag är mot den bakgrunden inte beredd att föreslå några ändringar i de regler som gäller för kontantstödet. Paul Janssons sista fråga gällde de kommunala insatserna för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Jag vill bara påpeka att — för att nå balans i samhällsekonomin — kommunernas tillväxt bör ligga på högst 1 26. F. ö. har kommunerna själva rätt att inom den kommunala kompetensen fördela sina resurser så som man finner lämpligast.

Herr talman! Jag får tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min interpellation, som gäller sysselsättningen i Skaraborgs län. Men tyvärr kan jag inte vara lika tacksam som Frida Berglund var för en stund sedan. Det verkar som om Ingemar Eliasson missuppfattat hela interpellationen. Jag har frågat vad arbetsmarknadsministern är beredd att vidta för åtgärder beträffande Skaraborgs läns sysselsättning och i interpellationen tagit upp en lång rad bevis för hur det står till i vårt län f. n. på det området. Detta omnämner inte statsrådet med ett ord. Det vi tycker är bedrövligt är att borgerliga statsråd har så svårt att ta problemen på allvar då det gäller Skaraborgs län. Inte minst det här interpellationssvaret visar att man tycks leva i den tron att Skaraborgs län är eni stort sett välmående bygd, som lever långt bort från sysselsättningskriser och andra svårigheter. Jag vill belysa förhållandena med några ytterligare exempel. Landshövdingen i Skaraborgs län, Karl Frithiofson, har vid upprepade tillfällen under de senaste åren tillskrivit regeringen och i egenskap av ordförande i länsarbetsnämnden uttryckt stor oro för den ökande arbetslösheten, särskilt bland ungdomar. Ibland har han fått svar från någon statssekreterare, ibland inte. I de allra flesta fall har svaret blivit ungefär detta: Er ovannämnda framställning har nu lagts till handlingarna. Eller också kan det ha lytt t.ex. så här: Er skrivelse har nu avförts från vidare handläggning. Den 7 november 1980 gjorde en enhällig länsstyrelse genom dess lekmannastyrelse en framställning till cheferna för arbetsmarknadsoch bostadsdepartementen om att åtgärder snabbt måtte vidtas för att öka byggandet.

I meddelandet från bostadsdepartementet, som länsstyrelsen fick nästan ett år efter framställningen, sade regeringen att man betraktade ärendet som avslutat och att den nämnda framställningen nu hade lagts till handlingarna. Nu är det bara att konstatera, Ingemar Eliasson, att bostadsbyggandet har fortsatt att minska trots dessa s.k. stimulanser från regeringen. Detta visar klart att vi håller på att förlora byggandet som en motor i vår ekonomi och som ett värn för vår sysselsättning. Det bör inte vara obekant för arbetsmarknadsministern att byggnadsverksamheten har betydande spridningseffekter på den övriga arbetsmarknaden och ger många jobb i andra industrier. Man räknar nämligen med att varje byggnadsarbetare i produktion i sin tur ger jobb åt ytterligare tre anställda inom andra näringsgrenar, exempelvis byggmaterialindustrin, metallindustrin, transportsektorn och möbelindustrin. Men de särskilda problem vi har i Skaraborgs län, beroende på att vi har så stor andel av byggmaterialindustrin, intresserar uppenbarligen inte regeringen. Därför har vi under de senaste fem åren blivit ganska vana vid att borgerliga statsråd avfärdar våra frågor med svepande formuleringar eller inte svarar på de frågor vi ställer.

Det visar att de åtgärder som arbetsmarknadsministern hänvisar till — de medel som sattes in i våras och av arbetsmarknadsstyrelsen då ansågs vara otillräckliga och de 600 miljoner som satts in i höst — inte heller kommer att räcka för att bekämpa arbetslösheten under kommande vinter. Som jag påpekat i interpellationen har länsarbetsnämnden i Skaraborgs län begärt att få 55 miljoner ytterligare för att ordna fler beredskapsarbeten, särskilt för arbetslös ungdom. Av detta har man endast fått 15 miljoner.

Jag vill även upprepa den första frågan i min interpellation, som jag inte heller fått något svar på: Vad avser statsrådet vidta för åtgärder för att möta den ökande arbetslösheten i Skaraborgs län i vinter? Herr talman! Den tredje frågan ägnade statsrådet den största uppmärksamheten, den upptog två tredjedelar av utrymmet i svaret. I den pekade jag på att inte mindre än 59 20 av de arbetslösa ungdomarna och 40 96 av samtliga arbetslösa i Skaraborgs län inte uppbär något kontantstöd vare sig från A-kassa eller från KAS. Jag efterlyste ett svar på frågan hur Ingemar Eliasson såg på detta förhållande och vilka åtgärder han ämnade vidta för att ändra på det. Som svar får jag nu en utförlig undervisning om vilka regler som gäller på det här området. Det är faktiskt så att jag känner till dessa regler. Men det vore bra om Ingemar Eliasson vid det här tillfället ville medverka till att avliva en myt som sprider sig ute i samhället. Inte sällan påstår borgerliga politiker och även företrädare för arbetsgivarintressena att det är så många människor som lever på bidrag i vårt samhälle. Man menar att de lever så gott på bidrag att de hellre gör detta än att de tar ett jobb. Det som jag har redovisat här visar ju klart motsatsen. 59 90 av de arbetslösa ungdomarna i Skaraborgs län har inget kontant stöd. De är hänvisade till att antingen leva på far och mor eller gå till socialvården för att få hjälp. Nu säger arbetsmarknadsministern i sitt svar att alla arbetslösa i princip har möjlighet att få kontant stöd. Då frågar man sig: Vad är den principen värd, när så många som nästan 60 96 av de arbetslösa i Skaraborgs län inte får något kontant arbetslöshetsunderstöd? Om regeringen inte vill ändra på gällande regler — och det kan jag kanske ha förståelse för i första omgången, men det gäller ju att noggrant undersöka saken — måste ju arbetsmarknadsministern inse att dessa ungdomar måste få jobb. Man måste satsa pengar åtminstone på beredskapsarbeten, så att de får någonting att göra. Annars riskerar vi att förlora en hel ungdomsgeneration på svensk arbetsmarknad, och det har vi naturligtvis inte råd med. I min interpellation har jag redovisat att länsarbetsnämnden räknar med att ca 6 000 skaraborgare kommer att bli arbetslösa i vinter, om inte kraftfulla åtgärder vidtas. Vid den tidpunkt då jag skrev min interpellation redovisade länsarbetsnämnden att det från 101 företag inkommit varsel om uppsägning, som berörde 2 000 anställda. Permitteringar, som berörde 2 215 personer, hade vidtagits vid 24 företag. Vid ytterligare 15 företag hade varsel lagts om korttidsvecka för 549 anställda. För några dagar sedan kom det nya alarmerande siffror. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern har haft kontakt med länsarbetsnämnden i Skaraborgs län och att ni i regeringen är medvetna om vad som håller på att ske i Skaraborgs län och även på andra håll ute i landet. För ett par dagar sedan redovisade länsarbetsnämnden att det hittills i år lagts varsel vid hela 161 företag i Skaraborgs län — varsel som berör 5 735 anställda. Motsvarande siffror förra året var 36 företag och 821 anställda. Detta betyder totalt sett för de tio första månaderna i år att varslen gäller sju gånger så många personer som i fjol och att antalet berörda företag har femdubblats. Om alla dessa varsel kommer att utlösas, kommer antalet arbetslösa i Skaraborgs län — vi har redan nu 4 000 öppet arbetslösa i länet — under vintern och våren att vara uppemot 10 000. Hur ser arbetsmarknadsministern egentligen på en sådan katastrofal

Herr talman! Vad läget nu kräver är inte överbudspolitik av traditionell socialdemokratisk modell — utan den mest angelägna uppgiften när det gäller att säkra ”Arbete åt alla” är att skapa en ekonomisk, social och näringspolitisk miljö, där skaparlusta, personliga insatser och arbetsvilja befrämjas. Förbättringar i det allmänna konkurrensläget som leder till egen livskraft ökar självförtroendet. Ett län, liksom en enskild individ, ett enskilt företag, mår väl av ökad självrespekt som ger en mer hållbar grund för fortsatta ansträngningar än en förlamande känsla av stödbehov någonsin kan göra. Att inrikta sig på att vänta på ännu en omgång stödoch krispaket ger ingen företagsamhet. Bättre allmänna konkurrensförhållanden gör det däremot. Jag har velat redovisa dessa synpunkter inledningsvis för att understryka vikten av en generellt verkande politik som kan sänka näringslivets kostnader och som gynnar tillväxten. Därmed kan situationen förbättras i alla län. De arbetsmarknadsoch regionalpolitiska åtgärderna innebär eljest att man flyttar sysselsättningsproblemen mellan regionerna. Och det är, herr talman, värdefullt att arbetsmarknadsministern i sitt svar gav uttryck för vikten att rätta till de långsiktiga balansproblemen. Genom generellt förbättrade villkor för näringslivet kan man bevara och utveckla existerande verksamheter inom jordbruk, industri, handel och turism. En verklig drivkraft och företagaranda kan inte skapas om man först utarmar dessa näringar genom höga pålagor och sedan försöker att i efterhand reparera skadorna genom subventioner. De viktigaste åtgärderna skall därför åstadkommas genom generellt verkande ekonomisk-politiska åtgärder, främst på skatteområdet. Men det krävs också en offensiv politik på en lång rad andra områden. Jag skall därför, herr talman, ta upp ett viktigt ämnesområde, som särskilt berör Skaraborgs län. Och jag skall till skillnad från Paul Jansson berika denna interpellationsdebatt med en rad förslag till konkreta åtgärder. Skaraborgs län är ett av landets främsta jordbrukslän. I runt tal utgör jordbruksproduktionen i vårt län inte mindre än 10 96 av Sveriges totala produktion. Jag har tidigare i år väckt en motion, vari jag efterlyst åtgärder för att öka vår förädling av livsmedel — främst för att öka vår export. Genom dylika åtgärder torde vi kunna utbilda och engagera fler människor inom jordbruket och inom livsmedelsproduktionen. Att särskilt satsa på utbildning av unga människor i dessa tider med hög ungdomsarbetslöshet skulle vara mycket positivt och innebära en god investering för framtiden. Det behövs fler människor för att förädla livsmedel än för att enbart producera råvaror. Det innebär ett bättre kapacitetsutnyttjande. En breddad förädlingsverksamhet innebär dessutom en ökning av avsättningsmöjligheterna för trädgårdsnäringen och också av förutsättningarna för odling av special grödor. Till detta kommer en ökad riskspridning och möjligheter att utjämna säsongsvariationerna. Min slutsats kan bara bli en: Samhället, staten, måste på allt sätt initiera åtgärder som förbättrar betingelserna för export av förädlade livsmedel. Det är angeläget att vi på alla sätt motverkar den negativa utveckling inom denna sektor som har förutspåtts i industriverkets utredning. I verkets betänkande om livsmedelsindustrin påstod man 1979, att livsmedelsindustrin skulle minska sin sysselsättning med 6 000 personer fram till 1985. Jag utgår från att arbetsmarknadsministern har tagit del av detta betänkande. I dag kan vi i dagstidningarna läsa om en utredning som redovisade sitt betänkande i går. Där varnar man för den nuvarande uppläggningen av produktionsinriktningen. Det är en kommitté inom lantbruksuniversitetet som vill initiera åtgärder för att få bort de nuvarande dyra överskotten. Dessa uppgifter i massmedia gör det än mera angeläget att vi anstränger oss ännu mer för att åstadkomma en omläggning mot en ökad förädlingsverksamhet för avsättning på exportmarknaden. I somras överlämnade en arbetsgrupp några intressanta förslag till regeringen som nu remissbehandlas. Med utgångspunkt i dessa bör regeringen snabbt komma med ett åtgärdspaket för att stärka sysselsättningsläget på både kort och lång sikt. Ett önskvärt åtgärdspaket under det närmaste halvåret anser jag bör innehålla bl.a. följande: 1. Berörda departement och myndigheter bör ge högre prioritet åt frågor som rör export av högförädlade livsmedel. En planeringsgrupp bör snarast inrättas, i vilken bör ingå respresentanter för arbetsmarknads-, handels-, jordbruksoch utbildningsdepartementen, jordbruksnämnden och kommerskollegium. Till gruppen bör knytas företrädare för berörda näringslivsorganisationer samt Sveriges Exportråd. En första uppgift för denna planeringsgrupp bör vara att utarbeta ett handelspolitiskt aktionsprogram vad gäller export av högförädlade livsmedel. 2. Förhandlingar bör snarast inledas med EG i syfte att få till stånd tullnedsättningar för sådana högförädlade livsmedel som inte ingår i vårt frihandelsavtal. 3. Våra bilaterala jordbruksavtal med Finland och Norge bör utnyttjas för att få till stånd ömsesidiga tullreduktioner även för högförädlade livsmedel. 4. Det i nyssnämnda utredning föreslagna organet, Swedish Food Promotion, måste ges erforderliga finansiella resurser för att påbörja sin verksamhet från nästa budgetår. I anslutning härtill bör regleringsföreningarna — främst Svensk Kötthandel — inrikta sin verksamhet på att främja export av förädlade produkter. 5. Arbetsmarknadsmyndigheter och utbildningsansvariga myndigheter måste inrikta sina ansträngningar på att kartlägga utbildningsoch rekryteringsbehov. Ökad satsning på lärlingsutbildning, yrkesintroduktion m.m. måste initieras. Den yrkestekniska utbildningen inriktad mot livsmedelsindustrin på både gymnasieoch högskolenivå måste byggas ut. Det är angeläget att arbetsmarknadsministern, som har ansvar för syselsättningsfrågorna, på allt sätt medverkar till att regeringen går till offensiv på det här området. En förädlingsverksamhet närmare lokaliserad till råvaruproduktionen, som t.ex. i Skaraborgs län, innebär besparingar i fråga om råvarutransporter, vilket frigör resurser för den ökade distributionsverksamhet som en mer intensiv förädlingsverksamhet medför. Detta skulle, som också arbetsmarknadsministern underströk, innebära viktiga led i ansträngningarna att förbättra landets ekonomiska balansproblem samt främja sysselsättning och utveckling och åstadkomma förbättrad regional balans. Herr talman! Med hänsyn till att statsrådet Eliasson också har ansvaret för energifrågorna skall jag ta upp en sådan fråga som också har anknytning till jordbruket. I motioner har jag tidigare pekat på möjligheterna att tillvarata de tillgångar som Skaraborgs län har på energiområdet. Det är viktigt att t.ex. forskningsoch utvecklingsresurserna i Ranstad tas till vara. Det nya energiverk som planeras kan här med fördel bygga upp en fältstation för fortsatta försök att utveckla alternativa energikällor och teknik baserade på råvaror i form av skiffer, torv och biomassa. Etanolprojektet i Lidköping bör ges allt stöd att utvecklas vidare. Vi måste också stödja planerna på att åstadkomma försök med metanolutvinning i anslutning till verksamheten i Ranstad. De förslag på dessa och övriga områden som länsstyrelsen har redovisat i sitt planeringsarbete bör fullföljas med kraft i avsikt att åstadkomma alternativa energikällor och därmed minska vårt oljeberoende samtidigt som vi skapar nya sysselsättningstillfällen. I detta sammanhang skall jag till sist i nyssnämnda syfte peka på ett viktigt delområde, som jag hoppas att arbetsmarknadsministern vill ta fasta på. Genom åtgärder som syftar till att stimulera skogsägarna att utföra skogsröjning kan en viktig bränslereserv tas till vara samtidigt som arbetslösa ungdomar kan få syselsättning. Det finns — inte minst i Skaraborgs län — mycket arbete som väntar på att bli utfört. Den speciella ägarstrukturen i Skaraborgs län — med många små enheter och ofta äldre innehavare — utgör en praktisk svårighet när det gäller att uppfylla röjningsplikten i skogsvårdslagen. Dessa skogsägare behöver hjälp med att organisera röjningen och att skaffa folk till arbetet. I stället för att genom beredskapsarbeten låta statliga myndigheter och organisationer alltmer överta rollen som arbetsgivare i skogen, måste arbetsgivaransvaret ligga kvar på skogsägarna. Däremot bör skogsvårdsstyrelsen genom sina distriktskonsulenter hjälpa till att organisera en röjningsaktion, medan arbetsmarknadsverket kan rekrytera arbetslag och sköta utbildningen. För att öka stimulansen bör arbetsgivaravgiften sänkas på det här området. Det är nu dags för ett nytänkande. Använd inte de resurser som det talas om i interpellationssvaret i alltför stor utsträckning för traditionella beredskapsarbeten och liknande lösningar. Använd i stället dessa medel till att sänka arbetsgivaravgiften och kombinera dem med lättnader i Åmanlagarna etc. i åtgärdspaket med inriktningen att ge service och stimulans åt skogsägarna att med bibehållet arbetsgivaransvar själva uppfylla den röjningsplikt som riksdagen ålagt dem i skogsvårdslagen. Om skogsägarna och för den delen även jordbrukarna märker att samhället förstår deras problem och vill bidra till att lösa dem, är jag övertygad om att de kommer att visa ytterligare prov på sitt ansvar. Statsrådet Eliasson skall inom kort besöka Skaraborgs län, enligt vad jag har förstått av uppgifter i massmedia. Jag önskar då att han närmare sätter sig in i de problemställningar som jag här har pekat på och därefter tar de initiativ som ankommer på honom att medverka till att förbättra sysselsättningsläget. Det går faktiskt att uträtta en hel del, om bara viljan finns. Vi kan inte bara sitta och utreda, vi måste gå till handling nu! Arbetslösheten kan aldrig tolereras — allra minst ungdomsarbetslösheten.

Herr talman! Paul Jansson är inte nöjd med svaret på interpellationen. Får jag då kort rekapitulera vad Paul Jansson har frågat om och vad jag har svarat. För det första frågade Paul Jansson om vad som görs för att bekämpa arbetslösheten i Skaraborg. Jag har svarat med att peka på de allmänna resurstillskott som regeringen har beslutat om och som det sedan är arbetsmarknadsstyrelsens uppgift att fördela. Dessa åtgärder förstärks nu. För det andra har Paul Jansson frågat om ersättningen till arbetslösa. Jag har redovisat reglerna men också svarat att jag inte är beredd att nu initiera några ändringar i dessa regler, och jag har förstått att det heller inte är Paul Janssons mening. I detta sammanhang vill jag gärna hjälpa till att avliva en del av de myter som Paul Jansson påpekar finns. Jag har försökt mig på den insatsen ofta, och jag syftar på myten att så många ungdomar inte vill ha något jobb utan i stället går på bidrag. Sanningen är ju den att av dem som är arbetslösa är i grova tal hälften arbetslöshetsförsäkrade, 10-15 20 går på kontant arbetsmarknadsstöd, och de andra har ingen ersättning alls. Det är alltså väldigt många av de arbetslösa som dess värre inte har någon kontant ersättning. Det hindrar naturligtvis inte att det kan finnas undantag från regeln att man hellre vill ha ett arbete än gå på bidrag, men det är ju inte undantagen som skall få dominera debatten och verklighetsbeskrivningen. För det tredje har Paul Jansson frågat vad jag tycker om att kommunerna gör stora insatser för att bekämpa arbetslösheten och ibland överväger att höja skatten med detta som ett motiv. På det har jag svarat att jag menar att det är kommunernas eget ansvar att fördela sina resurser och att fatta beslut om eventuella skattehöjningar, men att regeringens och statsmakternas ekonomiska politik ju går ut på att expansionen bör begränsas till 1 96. För det fjärde ger jag Paul Jansson rätt i att jag inte har besvarat frågan om länsarbetsnämndens framställning om ökade anslag till beredskapsarbete. Jag ber om ursäkt för att det svaret uteblev. Mitt svar på den frågan är att de resurstillskott som vi ger till arbetsmarknadspolitiken fördelas till AMS centralt och att det sedan är styrelsens uppgift att utifrån det läge som råder på de regionala arbetsmarknaderna fördela anslagen. Den framställning som nu föreligger från AMS centralt och de framställningar som i några fall också har inkommit direkt från länsarbetsnämnderna bereds f. n. Svar till AMS kommer att ges inom kort, och sedan kommer arbetsmarknadsstyrelsen att i vanlig ordning besvara de framställningar och önskemål som finns från olika länsarbetsnämnder. De resurstillskott som redan har skett i år när det gäller arbetsmarknadspolitiken har ju också kommit Skaraborgs län till godo. Det innebär att det nu finns långt fler människor i beredskapsarbete än förra året. Resurserna har räckt till kraftig höjning, just för att möta ett besvärligt arbetsmarknadsläge. Jag har med svaret velat understryka att sysselsättningsläget i Skaraborgs län måste hjälpas upp genom en förbättring av den allmänna efterfrågan på arbetskraft. Det är därför som jag har pekat på de beslut som regering och riksdag har tagit beträffande den ekonomiska politiken. Vi ser nu att främst devalveringen, men också räntesänkning och momssänkning samt de uppskrivningar av valutor som har skett i andra länder, börjar ge effekt när det gäller svensk ekonomi. Orderingången expanderar, framför allt från exportmarknaderna. Men vi är också medvetna om att det tar ett tag innan effekterna märks på arbetsmarknaden, och det är ju därför som vi har ökat på det arbetsmarknadspolitiska insatserna under vinterhalvåret. Vi vet även — dess värre vet inte alla det eller har inte den insikten — att en betydande volym av arbetsmarknadspolitiska åtgärder också behövs under högkonjunkturer för att understödja den ekonomiska politiken. Många av dem som söker sig ut på arbetsmarknaden är ju i behov av hjälp med utbildning eller arbetslivspraktik för att kunna komma i fråga när det gäller de lediga platser som trots allt finns och som vi hoppas skall växa i antal under loppet av 1982. Jagär, Paul Jansson, medveten om att sysselsättningsläget i Skaraborgs län är ansträngt och att det har försämrats. Om den hotbild som Paul Jansson målar upp med hänvisning till varselsituationen skulle förverkligas, måste naturligtvis ökade arbetsmarknadspolitiska insatser komma i fråga för länet. Jag lyssnade med intresse till Sten Svensson när han presenterade sitt åtgärdspaket. Jag skall gärna fortsätta att ta del av de synpunkterna. Men jag vill framhålla att jag sällan har hört en moderat ge uttryck för så stor tilltro till statliga insatser, åtgärder och ingrepp av olika slag som kunde noteras i det åtgärdsprogrammet, i det här fallet relaterat till livsmedelsindustrin. När det gäller vissa inslag har jag emellertid lätt att instämma — detta att satsa på lärlingsutbildning och en allmän stimulans för en vidareförädling av livsmedelsindustrin. När det gäller de energipolitiska frågorna delar jag Sten Svenssons mening, att det nu är dags att gå till handling. Efter att under 1970-talet i huvudsak ha ägnat oss åt att debattera energipolitik, så måste vi nu förverkliga de riktlinjer som riksdagen har fastlagt. I det sammanhanget måste alla enrolleras, såväl kommuner som näringsliv och enskilda. Naturligtvis skall staten driva på när det gäller allt detta. För Skaraborgs läns vidkommande har regeringen tagit ett beslut om att ge resurser till en försöksverksamhet med etanolframställning. När det gäller energiverket och omorganisationen av den administration som redan finns, så har jag under de senaste veckorna haft ett stort antal uppvaktningar från olika landsändar. I går tog jag emot representanter för Skövde kommun, vilka beskrev den kommunens förutsättningar samt länets förutsättningar att bereda en god lokalisering för energiverket. I övrigt gäller ju att decentraliseringsdelegationen — jag kommer då in på Gösta Signells fråga — jobbar aktivt med att hitta möjligheter när det gäller att omlokalisera eller decentralisera statlig verksamhet. Regeringen återkommer i båda de här frågorna senare i vinter. Men det är klart att rent allmänt gäller att uppgiften är svår i ett läge när den statliga förvaltningen hålls i strama tyglar och när det snarare är ett mycket utbrett önskemål att vad som kallas för byråkrati skall hållas tillbaka. Men det är regeringens fasta föresats att söka åstadkomma en decentralisering inom den byråkrati som ändå måste finnas. Till slut, herr talman, vill jag något kommentera herr Signells synpunkter när det gäller kommunerna. Naturligtvis har kommunerna att inom de resursramar som står till deras förfogande göra en prioritering. Jag är tacksam för att så många kommuner gör en prioritering som innebär att man vill medverka i arbetslöshetsbekämpningen. Vi har inget övrigt att önska när det gäller kommunernas medverkan. Trots de farhågor som har funnits inledningsvis har det inte varit alltför svårt att med kommunernas hjälp skaka fram de beredskapsarbeten som behövs och som kan inrättas inom ramen för de resurser som står till förfogande. Jag har med stort intresse noterat de åtgärder som flera kommuner har vidtagit för att särskilt hjälpa ungdomarna till utbildning och arbetslivspraktik, Men längre än så vill jag inte gå. Det måste ju ankomma på kommunerna själva att bestämma vilken prioritering de är beredda att göra med de resurser som står till buds, resp. om de anser sig föranlåtna att ytterligare höja utdebiteringen.

Herr talman! Jag är tacksam för att arbetsmarknadsministern så klart och entydigt vill hjälpa till att avliva myten om ungdomar som går och hämtar bidrag och inte vill ha jobb. Det vore bra om han sedan också — det är kanske litet svårare — kunde hjälpa till med att avliva en annan myt, nämligen föreställningen att en ändring av Åmanlagarna och införande av möjlighet till provanställning skulle vara så revolutionerande och lätta på trycket när det gäller ungdomsarbetslösheten. Jag tror att Sten Svensson något var inne på detta. Det vore bra om arbetsmarknadsministern även i det avseendet ville hjälpa till att avliva de myter som sprider sig, inte minst i näringslivet, på dessa områden. Liksom arbetsmarknadsministern höjde jag något på ögonbrynen när Sten Svensson med emfas talade om sin näringspolitiska katalog, där han i så stor utsträckning litade till staten när det gäller att klara dessa uppgifter. Detta verkar för en socialdemokrat ganska förhoppningsfullt. Jag har i princip ingenting emot de uppslag som Sten Svensson har redovisat. De ligger i linje med några av de motioner som också vi har väckt här i riksdagen beträffande förädlingsindustri för livsmedel osv. När det gäller Ranstadfrågan är som bekant Sten Svensson och jag helt överens på många punkter. Men om Sten Svensson är beredd att ställa upp på den linje som innebär att vi ger staten möjligheter — ökat inflytande och ökat ansvar — att klara dessa uppgifter, så skall jag naturligtvis vara med och hjälpa till i det avseendet. Ingemar Eliasson svarade på frågan hur det skulle gå med länsarbetsnämndens extrapengar. Det var det vanliga svaret, att medlen får tas ur den ram som tilldelas AMS centralt. Som arbetsmarknadsministern känner till accepterar vi socialdemokrater inte den låga tilldelning för arbetsmarknadspolitiska åtgärder som trumfades igenom för en vecka sedan här i riksdagen. Vi menade att det var bättre att inte över huvud taget göra någon momssänkning utan använda dessa pengar för att ge AMS de medel som AMS har begärt. Om man hade fått dem, hade ju också möjligheterna för Skaraborgs län blivit betydligt större. Nu lever man under knapphetens kalla stjärna. Jag är mycket bekymrad över att man kanske inte får mera pengar till länet, eftersom läget där ser ut som det gör och eftersom svårigheterna är stora även på andra håll. Jag påstår därmed inte att problemen i Skaraborgs län är de värsta i landet, men vi kommer nu ändå i en situation där arbetslösheten i vissa kommuner — såsom i min egen hemortskommun Töreboda - ligger på över 5 70. Det är 300 arbetslösa i den kommunen. Detta visar att vi nu ligger betydligt över riksgenomsnittet när det gäller de här problemen. Jag skall ge arbetsmarknadsministern den elogen att han inte den här gången — som vid andra tillfällen då vi har diskuterat Skaraborgs läns sysselsättningsproblem här i riksdagen — säger: Det är så bra ställt i länet, er sysselsättning är mycket bättre än i landet i övrigt, er industrisysselsättning är mycket högre än på andra håll. Så småningom har det trängt igenom till regeringen — och det vill jag då notera — att problemen i Skaraborg börjar bli betydligt större än vad man tidigare räknat med. Nu säger arbetsmarknadsministern att om den hotbild av varselsituationen som jag redovisade här skulle bli verklighet, är man beredd att sätta in resurser. Vi tackar naturligtvis för det, men då är det faktiskt för sent, för om de här varslen utlöses, då tar det ändå en viss tid att få de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ”i sjön”, så att säga. Detta har från länsstyrelsens sida vid upprepade tillfällen framhållits. Så skedde särskilt när vi bad om en ökad satsning på byggandet. Det var en enig länsstyrelse som gjorde det uttalandet — där var även Sten Svensson med, såvitt jag vet.

Starta litet tidigare, ha litet framförhållning! Då kanske vi har en möjlighet att lösa problemet.
Herr talman! Jag skulle vilja råda arbetsmarknadsministern att sedan, när riksdagsprotokollet föreligger i tryck, i lugn och ro gå igenom mitt anförande ytterligare en gång. Då kommer han att finna att jag har pekat på att staten redan är engagerad på det jordbrukspolitiska området. Vad saken gäller är att minska de regleringar och handelspolitiska hinder som staten redan har infört. Det finns ju inget område som är så genomreglerat som det jordbrukspolitiska området. Jag talar inte, Ingemar Eliasson och Paul Jansson, om ytterligare statliga ingrepp och styrning, utan jag talar om att åstadkomma ökad statlig stimulans och om åtgärder för att stimulera enskilda initiativ i näringslivet. Jag har också föreslagit att man skall ta upp förhandlingar med EG och att man skall se över våra bilaterala jordbruksavtal med Finland och Norge för att få till stånd ömsesidiga tullreduktioner även för högförädlade livsmedel. Och vem skall föra dessa förhandlingar, om inte staten? Jag tror att arbetsmarknadsministern missuppfattade mig på den punkten. Jag har pläderat för statens medverkan till att öka förutsättningarna för att åstadkomma enskilda initiativ ute i näringslivet genom att underlätta saker och ting, minska regleringar, byråkrati och handelspolitiska hinder. Det är det som det handlar om. Får jag dessutom påminna Ingemar Eliasson om att den arbetsgrupp som föreslog inrättandet av exportorganet Swedish Food Promotion tillsattes av trepartiregeringen. Dess förslag är nu ute på remiss, och i förra veckan lovade jordbruksministern i ett frågesvar här i kammaren att rapporten kommer att läggas till grund för förslag från regeringens sida i det här syftet. Jag har i dagens debatt med utgångspunkt i gruppens principförslag utvecklat en rad idéer till konkreta åtgärder. Jag tycker att det var litet onödigt att ge mig slängen om att det skulle vara en plädering för statliga ingrepp. Det är bättre att ta fasta på de konkreta förslagen och att försöka beakta dem i det fortsatta beredningsarbetet, såsom regeringen också kommer att göra på detta område. Herr talman! Jag är emellertid glad för att Ingemar Eliasson tog fasta på mina förslag på detta liksom också på det energipolitiska området och för att han förklarade sig villig att när han kommer till oss den 11 december närmare sätta sig in i våra problem och lyssna på företrädarna för myndigheter, näringsliv och andra intressenter, både på länsplanet och på lokalplanet. Då kommer han säkerligen att få god vägledning i det fortsatta arbetet. Jag är tacksam för att Ingemar Eliasson med anledning av mina förslag har givit denna utfästelse. Jag vill sedan vända mig till Paul Jansson. När vi talar om att öka möjligheterna till provanställning hänvisar han till att det finns avtal i olika sammanhang. Han säger också att det inte erfordras någon lagändring om provanställning. Då kan det vara bra för Paul Jansson att veta hur sådana avtal som han pekar på kan se ut. Jag vill som exempel anföra ett avtal från verkstadsindustrin, där det heter i 16 § 1 mom.: ”Med stöd av lokal överenskommelse kan arbetsgivare och arbetare utöver lagens bestämmelser skriftligen komma överens om anställning för begränsad tid. Sådan överenskommelse kan träffas i fall, där sociala, medicinska eller andra särskilda skäl föreligger och får ej överstiga tre månader. Herr talman! Av detta citat ur ett avtal av den typ som Paul Jansson åberopar framgår att man där inför inskränkningar och restriktioner. Vad vi önskar få till stånd är en generell, inte på något sätt villkorad rätt till provanställning upp till sex månader. Nu kommer förhoppningsvis ett sådant förslag. Med tanke på att regeringen hade utlovat detta till den 6 november tycker jag dock att det är anmärkningsvärt att vi ännu inte har fått se något sådant förslag. I dag skriver vi den 20 november, och såvitt jag vet har något förslag ännu inte kommit på riksdagens bord. Det är tråkigt. Jag tror att ett sådant förslag kan bidra till att förbättra sysselsättningsläget för våra ungdomar.